Fru talman! Jag vet att det i dag är många varor som har svanmärkningen. I dag har svanmärkningen en trovärdighet hos konsumenterna. Felet är att svanen inte är tillräckligt bra. Förmodligen kommer miljömärkningssystemen i sig att förlora trovärdighet när konsumenterna upptäcker bristerna med svanmärkningen. Just därför måste man förbättra bristerna. Att det redan i dag finns många produkter som har märkning är inget argument för att märkningen är bra. Det anser inte jag. Beslutet med anledning av FiU19 innebär begränsningar för kommunerna i den kommunala sektorn. Förutom det som gäller FiU19 skall jag fråga Karin Olsson: Vad anser Karin Olsson att vi skall göra åt att skuldsaneringsarbetet tar så mycket tid från konsumentarbetet i kommunerna?
Fru talman! En finanspolitisk debatt trodde jag inte att vi skulle föra här. Den kostnad som kommunerna får med anledning av skuldsaneringslagen är naturligtvis en allvarlig sak. Det finns därför tunga skäl, tycker jag, för att man från kommunalt håll skall satsa på konsumentvägledning. Det är ett bra sätt att klara av den delen, i stället för att som i dag tvingas ta resurser från andra verksamheter i kommunen. När det gäller miljömärkningssystem förväntar jag mig också mycket av den utredning som pågår nu. Vi har kanske anledning att diskutera svanen och de andra miljömärkningssystemen ytterligare. För min personliga del kan jag inte säga att svanen är ett dåligt miljömärkningssystem, utan jag tycker att det är bra.
Fru talman! I propositionen har man tagit med att även de offentliga tjänsterna bör räknas in i baskonsumtionen och alltså vara av konsumentpolitiskt intresse. I mitt anförande tog jag upp hur man enligt maktutredningen känner sig maktlös som enskild konsument när det gäller inflytande i fråga om exempelvis sjukvård, studier och annat. Vi har föreslagit att man från kommunernas sida, i och för sig frivilligt, upprättar medborgarkontrakt där man talar om vad det finns för möjligheter, vad man har för skyldigheter och vart man kan vända sig när det gäller problem med tjänster från offentlig sektor. Jag skulle vilja fråga Karin Olsson om det finns ett intresse från Socialdemokraterna, det har vi hört väldigt litet om i betänkandet, för att stärka konsumenternas roll även när det gäller tjänsterna i den offentliga sektorn.

Fru talman! Vi har inte varit med i beredningsarbetet i lagutskottet och därför får jag yrka bifall till motion L48, punkterna 1 och 2. Jag yrkar även bifall till motion L905. Allmänt sett har vi tidigare formulerat målet för konsumentpolitiken på följande sätt: Att främja hushållens möjligheter att utnyttja sina resurser på bästa sätt enligt egna önskemål. Att främja konsumenternas rättsliga ställning. Att främja konsumenternas hälsa och säkerhet och att främja konsumenternas intresse av att medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att bidra till en god miljö. Såvitt vi kan förstå, överensstämmer detta i det stora hela med de mål och riktlinjer som regeringen nu har lagt fram. Det är alltså inte någon förändring egentligen i förhållande till vad som sades i den proposition som drogs tillbaka av den tidigare regeringen. Det är gott och väl att konstatera att man i stort sett är överens om de övergripande målen. Då kan man gå vidare. Vi har bara några synpunkter beträffande riktlinjerna i fråga om några kompletteringar. Vi tycker att de konsumentpolitiska åtgärderna bara skall vidtas i statlig regi när detta är väsentligt och bara när åtgärderna inte kan utföras bättre av någon annan aktör. Ett väsentlighetskrav skall därför ställas upp. Vad som kan anses vara väsentligt får prövas i relation till de uppställda målen. Konsumentpolitiken skall uppmärksamma sådana produkter som har nödvändighetskaraktär. Den statliga konsumentverksamheten bör, t.ex. vad det gäller baskonsumtionen, inte omfatta produkter som antingen kostar förhållandevis litet och alltså har liten betydelse för hushållens utnyttjande av sina ekonomiska resurser, eller som har föga betydelse för möjligheterna att spara tid eller pengar. Inte heller bör den gälla produkter av utpräglad lyxkaraktär. En annan komplettering är att frågan om inrättande av lokala reklamationsråd bör prövas. Det är en frågan som jag i och för sig inte kunnat se att utskottet över huvud taget har behandlat. Enligt vår bedömning skulle väl fungerande lokala reklammationsråd kunna spela en viktig roll i konsumentpolitiken. Råden kan exempelvis arbeta för goda förhållanden mellan konsumentintressena och näringsidkarna lokalt. De kan också förmedla information om gällande regler till bl.a. det lokala näringslivet. Råden kan dessutom medverka till lösning av tvister mellan näringsidkare och konsumenter. De kommunala konsumentvägledarna bör spela en viktig roll i ett sådant råd. I övrigt tycker vi att det är gott och väl med det mesta som sägs här, och vi är inte bekymrade för att man skall komma väl ut i den här frågan. En detalj som ligger litet vid sidan av det här, är vår motion om auktorisation av fastighetsvärderare. Jag vill bara notera att utskottet har behandlat den här frågan flera gånger tidigare, och att man alltid har avvisat det här kravet. Nu avvisar man det dessutom med hänvisning till att det efter fastighetskrisen är självklart att aktörerna anlitar fastighetsvärderare med hög kompetens och stor integritet. Det är inte så alldeles säkert det, men man får ju hoppas att det är så. Fastighetsvärderare är ju en rätt anonym yrkeskategori, och gemene man har egentligen ingen riktig uppfattning om vad de håller på med. Jag skulle dock vilja försäkra att fastighetskrisen enligt min mening till en del förorsakats av felaktiga värderingar. Det har varit väldigt olyckligt och ännu har inte detta kunnat utredas till fullo, men man har haft en väldigt central roll. Därför tycker vi att det vore väldigt viktigt att man för framtiden såg till att vi i vårt land hade auktoriserade fastighetsvärderare, så att man kunde förlita sig på att de verkligen har den utbildning, erfarenhet och integritet som krävs för detta faktiskt ganska viktiga värv. Av någon anledning har man haft mycket lättare att lagstifta om fastighetsmäklare. Det är väl i och för sig intressant att fastighetsmäklarna gör ett bra jobb, men det har ganska liten betydelse för nationens väl och ve.

Fru talman! Jag vill bara upplysa Rolf Åbjörnsson om att det finns skrivet om reklamationsråd på s. 57 i betänkandet. Vi hänvisar där till Allmänna reklamationsnämnden, den kommunala konsumentverksamheten och den frivilliga försöksverksamhet som pågår.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 28 är ett tjockt dokument, som skulle kunna ge utrymme för flera olika debatter, t.ex. om ekonomisk politik, om den europeiska unionen och om skattepolitik i allmänhet samt en hel rad skilda punktskatter. Det är därför nödvändigt att i någon mån försöka att begränsa debatten. Jag kommer i första hand att diskutera de skatteförslag, som regeringen valt att lägga fram i propositionen i anslutning till detta betänkande och de effekter som dessa kan ha. Den övergripande ekonomiska debatten äger som bekant rum i morgon i denna kammare. Likväl finns det anledning för mig att redan på detta stadium göra klart, för att det inte skall råda något missförstånd på den punkten, att även vi moderater självfallet medverkar till finansieringen av medlemskapsavgiften till den europeiska unionen. Det gör vi inom ramen för vår motion som lagts fram i anslutning till kompletteringspropositionen. I den framgår att vi har ett alternativ som är åtskilliga miljarder starkare än regeringens när det gäller effekterna på stadsbudgeten, trots att vi avvisat skattehöjningar som ett medel för att nå uppställda mål. Jag anser vidare att den koppling som regeringen gör mellan alla de skattehöjningar, som nu föreslås och medlemsavgiften till EU är felaktig. Redan titeln på propositionen visar på denna felsyn. I andra sammanhang talas det inte om att vissa skatter skall användas för ett visst ändamål. Samma sak borde gälla i detta sammanhang. Det är också påfallande hur sparsamt både regeringen i propositionen och utskottsmajoriteten i betänkandet motiverar alla skattehöjningar. Det konstateras rätt upp och ned att statskassan behöver tillföras 14 miljarder för att man skall klara medlemsavgiften. Drygt hälften tog riksdagen ställning till i höstas, och nu lägger man fram resten av förslagen. Med skattehöjningar som sammantaget under detta riksmöte är de kanske mest omfattande någonsin under så kort tid borde det vara på sin plats att föra ett resonemang kring vilka effekter allt detta kan tänkas få för enskilda personer, för industrins konkurrenskraft och därmed sammanhängande möjligheter att skapa nya arbetstillfällen. Om detta skriver socialdemokraterna endast några få rader, för att omedelbart sedan kasta sig över skattelagarna och omformulera dessa så att skattetrycket ökar. Jag frågar mig: Är det på det sättet att Sverige har för låga skatter? Är det så att det flesta bedömare av ekonomisk politik har samlat sig kring uppfattningen att högre skatter ger bättre tillväxt i den svenska ekonomin? Mitt svar är nej. Socialdemokraterna väljer emellertid en traditionell väg, skattehöjningar. Under ett par år i början av 90-talet fick jag intrycket att det fanns en begynnande insikt inom socialdemokratin om att skattetrycket gått igenom taket. Men efter vad som hänt här i riksdagen under detta riksmöte och i de flesta socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting framstår det nu som helt klart att partiet återgår till en gammal beprövad linje, trots att den visat sig vara olycklig i många avseenden. Majoriteten har dessutom försett det betänkande som vi nu diskuterar med en särskild liten knorr genom att hos regeringen beställa ytterligare en skatt, en båtskatt. Socialdemokratiska riksdagsledamöters uppfinningsrikedom när det gäller att komma på nya skatter förnekar sig aldrig. Det kan väl ändå inte vara på det sättet som man avser att lösa de statsfinansiella problemen. Varför tror socialdemokraterna att skattehöjningar just nu skulle vara en metod att lita på, när den tidigare visat sig misslyckas och visat sig vara en orsak till de problem som vi har? Låt mig så kommentera några av de enskilda förslagen. Jag hinner emellertid inte ta upp alla av lätt insedda skäl. Skattehöjningar är dåliga av flera skäl, men det finns några som diskuteras i det här betänkandet som jag har anledning att särskilt tala om, också av principiella orsaker. Först gäller det den begränsade avdragsrätten för pensionssparande. I tider när det allmännas möjligheter att svara för pensionsåtaganden ifrågasätts, är den nu föreslagna förändringen helt fel signal. Det privata pensionssparandet bygger på mycket långsiktiga beslut som fattas av den enskilde. På kort tid har socialdemokraterna emellertid ändrat förutsättningarna på denna punkt, dels genom att höja avkastningsskatten i höstas, dels genom den nu föreslagna begränsningen av avdragsrätten. Tilltron till enskilt pensionssprande sätts ifråga. Man kan ställa sig frågan: Vad skall nästa steg bli? Presentationen av denna del av förslaget fick också en mycket olycklig karaktär genom att regeringen gick ut med ett stoppdatum. Syftet skulle vara - som det heter i propositionen - att undvika omfattande skattebetingade premie och kontoinbetalningar. Jag vill därför be utskottsmajoritetens företrädare om ett klarläggande på denna punkt. Anser Lisbeth Staaf-Igelström att privat pensionssparande är något som människor ägnar sig åt för att trygga sin pensionering, eller är det helt enkelt en fråga om skatteplanering? Inte bara ur den enskildes perspektiv, utan även ur nationalekonomisk synvinkel är ett högt sparande viktigt. Företagens kapitalförsörjning är beroende av att bl.a. pensionsspararna ställer delar av sitt kapital till förfogande. Vidare innehåller denna del av förslaget ingen närmare analys kring hur regeringen ser på risken att människor väljer andra sparformer t.ex. att placera sina tillgångar i utlandet, varvid skattebasen i Sverige blir sämre. En annan principiell nymodighet gäller att skatten på arbetande kapital i företagen nu återinförs, om än i annan tappning än tidigare. Skatt på industrienheter innebär att avkastningskraven i företagen ökar, en försvårande omständighet inte minst för mindre och nystartade rörelser. När det gäller skattehöjningar förvånas jag inte längre när de kommer från socialdemokraterna, men att även Centern ställer sig bakom detta gör mig bekymrad. Jag trodde vi var överens om behovet av goda förutsättningar för inte minst just de mindre och medelstora företagen. Dessutom tar skatten, liksom skatten på kommersiella lokaler, inte hänsyn till om fastigheten ifråga ger avkastning. Det finns fortfarande många tomma industrifastigheter och kommersiella lokaler i landet. En bransch som av många bedöms ha goda framtidsutsikter är turistsektorn. Hotell och restaurangföretag lever emellertid med mycket knappa marginaler. Ibland får man intrycket av att fastighetsskatten endast påverkar fastighetsbolagen, och det är illa nog. Men även turistföretagen kommer att få se sina möjligheter begränsade med dessa fastighetsskatter. Det finns därför anledning att tro att risken för påfrestningar i det finansiella systemet kommer att öka. Det var som bekant inte helt utan skäl som den borgerliga regeringen lade fram förslag om slopad skatt på lokaler. I anslutning till detta betänkande behandlas även motioner om bostadsbeskattningen från den allmänna motionstiden. I egenskap av riksdagsledamöter får vi alla säkerligen olika typer av kontakter med en bred allmänhet. För egen del är ett av de vanligaste samtalsämnena på senare tid bland människor som ringer mig eller på annat sätt kontaktat mig just bostadsbeskattningen. Kombinationen höjda taxeringsvärden, höjd fastighetsskatt - särskilt för den grupp som haft tillfälligt en lägre sådan - och förmögenhetsskattens bibehållande riskerar att under 1996 få effekter som är synnerligen olyckliga. Det gäller speciellt i s.k. attraktiva områden. Inte minst tror jag att förmögenhetsskattens inverkan underskattats i den allmänna debatten. Just ordet förmögenhet ger associationer till väldigt rika människor. Men i dagens läge, med sambeskattning av förmögenhet är det inte så svårt att hamna i en situation där taxeringsvärdet överstiger gränsen för förmögenhetsskatt så mycket att fastighetsägaren även med viss skuldsättning måste tjäna in pengar på annat sätt för att kunna få ihop till förmögenhetsskatten. Vi hör nu efter hand också hur man räknar med att taxeringsvärdena skall öka runt om i landet. Människors oro nu kan under nästa år övergå till en skatterevolt, när konsekvenserna blir uppenbara i sin fulla vidd. Ett första steg i att lindra effekten hade varit att bifalla den moderata motionen om att åtminstone bibehålla fastighetsskatten för småhus på nuvarande nivå. Fru talman! Vidare föreslås en lång rad höjda energiskatter av olika slag. För egen del är jag inte främmande för att i ett längre perspektiv överväga ytterligare energiskatter utöver dagens nivå. Men då vill jag se en liknande utveckling i resten av Europa, så att inte miljöbelastningen i Sverige ökar genom import, samtidigt som antalet arbetstillfällen minskar. I ett första steg ökas nu bl.a. koldioxidskatten och skatten på elkraft. Omställningstiden kan för vissa branscher bli mycket kort. För närvarande arbetar som bekant en utredning med frågan om hur skatterna kan användas i miljöarbetet. Det är min förhoppning att detta utredningsarbete kan leda till förslag som innebär att stabila, långsiktigt hållbara och internationellt konkurrenskraftiga skatter på energiområdet kan införas i Sverige. När det gäller flera av skatteförslagen har regeringen visat en okänslighet av betydande mått. Skattebetalare av olika slag måste ges rimlig tid att ställa om och att kunna lägga in kostnadsökningarna i sina kalkyler. Låt mig nämna några exempel, som kanske kan synas vara av ringa betydelse i det stora hela när vi diskuterar ett så här stort betänkande, men som för enskilda får betydande konsekvenser både för dem själva och för de verksamheter som de arbetar i. Först vill jag peka på skyldigheten att använda högbeskattad miljöklassad dieselolja för jordbrukstraktorer och andra arbetsfordon. Många lantbrukare har tankar i en storlek som överstiger årsförbrukningen. Dessa fylldes på långt innan de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober. Extra kostnader kommer att uppstå för den som vill vara laglydig, dels för att sanera och forsla bort oanvänt bränsle, dels för att köpa nytt bränsle. I vårt förslag är detta inget problem, men i rådande läge borde majoriteten kunnat formulera en annorlunda övergångsbestämmelse för att avhjälpa saken. I det här fallet är det många enskilda runt om i landet som ställer frågan: Vad kommer Socialdemokraterna konkret att rekommendera alla dem som hamnat i ett läge där de fyllt sina lager på de premisser som tidigare gällde och nu får svårt att rätta sig efter den nya lagstiftningen? När det gäller industrins energiskatter får vi nu ett läge med dels höjda skatter, dels avisering om ytterligare förändringar. Det hade varit bättre att försöka sig på möjligheten att lösa flera frågor samtidigt när underlaget fanns framme. Låt mig nämna två branscher som verkar ute i den verklighet som vi skall skapa förutsättningar för. Vargön Alloys AB har långt framskridna planer på att göra ytterligare investeringar. De föreslagna elskattehöjningarna gör att förutsättningarna ändras. Långsiktigheten äventyras, och möjligheten till ytterligare arbetstillfällen minskar. En annan bransch, som är betydligt mindre än processindustrin och som många säkert inte känner till men som naturligtvis har stor betydelse för den lilla marknaden, gäller grönfodertorkarna. Skillnaderna gentemot de främsta konkurrenterna i Danmark är redan nu mycket stora. Den höjda CO2-skatten ökar emellertid problemen. Slår sedan den aviserade förändringen om höjda energiskatter igenom till hösten hotas hela branschen av att bli helt utkonkurrerad av utländska intressen. I detta fall finns det emellertid en skrivning i betänkandet - det är glädjande - som innebär att utskottet förutsätter att regeringen gör ingående analyser av utformningen av nedsättningsreglerna såsom de skall presenteras till hösten. Vi kommer självfallet för vår del att följa detta mycket noga. Vi anser att det inte finns några ekonomiska eller miljömässiga vinster att göra, om en viss produktion tvingas flytta ut ur landet och motsvarande produktion uppstår i ett annat land, kanske med miljömässigt sämre betingelser. Risken är naturligtvis att dylika exempel gör ett sådant här anförande alltför detaljrikt i en debatt av detta slag. Men jag har ändå velat visa att vi inte får underskatta konsekvenserna av det som händer i denna kammare. Vi skall komma ihåg att varje liten skattehöjning får stort genomslag på alla dem som det berör. Därmed återkommer jag till min inledning och drar slutsatsen att detta förslag i första hand är ett kameralt räknestycke med visst syfte. Regeringen har inte utnyttjat möjligheten att på ett genomtänkt sätt förbättra strukturen i skattesystemet. Fru talman! Det finns åtskilligt mer att säga om de skatter som diskuteras i detta betänkande, t.ex. reklamskattens snedvridande effekter, fiskeföretagens situation etc. Jag begränsar mig emellertid tills vidare till det sagda, där jag velat lyfta fram avsaknaden av konsekvensbeskrivning för enskilda, näringslivet och ekonomin i sin helhet vad gäller de rekordhöga skatter vi nu skall leva med. Möjligheten till en bättre fungerande ekonomi ligger inte i höjda skatter utan i minskade utgifter, ändrad arbetsmarknadspolitik, en uppvärdering av enskilda människors och företags roll när det gäller möjligheter till ansvar för sig själv och för andra. Jag vill avsluta med ett citat från finansplanen i januari. Då skrev regeringen: "Utrymmet för ytterligare skattehöjningar är därefter begränsat. Ytterligare höjningar av skatterna riskerar att försämra ekonomins funktionssätt bl.a. genom att de ger försämrade förutsättningar för en ickeinflationsdrivande löneutveckling. Vidare skulle lönsamheten för skatteplanering och skattefusk öka." Jag har i mitt anförande varit kritisk till regeringens politik. Jag tänkte dock avsluta med beröm och instämmande i de citerade åsikterna från finansplanen. Frågan är dock: Instämmer även Lisbeth Staaf Igelström i vad som sades i finansplanen, och kommer hon och hennes socialdemokratiska kolleger att leva upp till detta i fortsättningen? Kan majoritetens talesman lova att det inte blir några fler skattehöjningsförslag här i riksdagen? Fru talman! En hel rad reservationer är fogade till betänkandet. Moderaterna står självfallet bakom samtliga med moderata namn, men för att spara tid yrkar jag endast bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det betänkande som vi nu diskuterar är betitlat Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen, m.m. Först vill jag säga några ord om den del som är hänförlig till finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen och som vilar på regeringens proposition i detta ärende. Innehållet i denna proposition skall ses mot bakgrund av den situation som växte fram under årets första månader och som innebar en betydande och tilltagande turbulens på ränte och valutamarknaderna. Den turbulensen hade sin grund i framför allt två företeelser. Den ena företeelsen var den inriktning som den ekonomiska politiken fått under hösten genom det samarbete som regeringen företagit med i första hand Vänsterpartiet. Den andra företeelsen var den politiska osäkerheten och instabiliteten inför framtiden. I det läge som uppkommit var det naturligt för Centerpartiet att, i enlighet med sina traditioner att ta ansvar i för landet pressade situationer, medverka till samarbete och att därmed uppnå politisk stabilitet. Detta samarbete innefattade arbetsmarknadspolitiken, regionalpolitiken och den ekonomisk-politiska inriktningen i kompletteringspropositionen och i den proposition som ligger till grund för det här nu aktuella betänkandet. Att ta ansvar för gemensamma beslut för landets bästa innebär med naturnödvändighet att parterna ger och tar för att åstadkomma gemensamma ståndpunkter. Så har skett också i detta fall. Från Centerpartiets sida delar vi inte alla de värderingar som kommer till uttryck i propositionen, men vi står ändå bakom de förslag som har framlagts. Vi har t.ex. tidigare från Centerpartiets sida hävdat att det inte finns anledning att öronmärka inkomstförstärkningar till visst ändamål - i detta fall finansieringen av medlemskapet i Europeiska unionen. Vi tycker detta alltjämt, men eftersom tekniken introducerades redan under höstens riksdagsbeslut har vi accepterat att för budgetsaldot nödvändiga inkomstförstärkningar genomförs med denna teknik. Jag kan i dag konstatera att alla partier, utom möjligtvis Moderaterna, accepterar detta principiella synsätt genom att ha accepterat delar av den finansiering som föreslogs i propositionen. Genom att på sätt som skett ta ansvar för en helhet har Centerpartiet kunnat påverka utformningen av de förslag som har framlagts. De viktigaste förändringarna gentemot tidigare av regeringen aviserade förslag måste betecknas vara att fastighetsskatten på jord och skogsfastigheter kunnat avföras från dagordningen och att viktiga inslag i miljö och energibeskattningen kunnat tillföras. Det ter sig för övrigt närmast patetiskt att Moderaterna, Folkpartiet och kds funnit anledning att reservera sig mot införandet av nämnda fastighetsskatt på jord och skogsfastigheter - ett införande som genom vårt agerande saknar aktualitet. Det belyser emellertid tydligt skillnaden mellan att å ena sidan genom ansvarsfullt samarbete åstadkomma resultat i sak och att å andra sidan uttrycka samma åsikt i reservation utan någon som helst påverkan i sak. Jag vill emellertid i detta sammanhang uttrycka min och Centerpartiets besvikelse över att det inte i detta läge har varit möjligt att också avfärda fastighetsskatten på industribyggnader. Fastighetsskatt på olika typer av näringsfastigheter har alla den svagheten att beskattningen inte är ett uttryck för beskattning av bärkraft. Fastighetsskatt på näringsfastigheter innebär en belastning även för den verksamhet som bedrivs i eller på fastigheten och som går med förlust. Samma skäl och samma argument som gjorde det möjligt att avfärda skatten på jord och skogsfastigheter, gäller även för industrifastigheter. I propositionen och i betänkandet anges emellertid att fortsatta diskussioner skall klargöra förutsättningarna för att också fastighetsskatten på industrifastigheter tas bort och ersätts med koldioxidskatt eller andra miljöskatter för industrin. Jag utgår från att de starka argument som möjliggjort att införandet av fastighetsskatt för jord och skogsfastigheter förhindrades också skall möjliggöra att fastighetsskatten på industrifastigheter tas bort redan innan den börjat tillämpas. Jag vill vidare beröra det latenta hot mot skattebelastningen av jord och skogsfastigheter som införande av en naturvårdsavgift utgör. Även om en sådan skatt ges ett annat namn är ju dess karaktär och dess effekter precis desamma som en fastighetsskatt. Exakt samma invändningar kan därför anföras mot en naturvårdsavgift som mot en fastighetsskatt. Här har emellertid Folkpartiet och kds icke funnit anledning att ansluta sig till den reservation som Moderater och Centerpartiet har avgivit. Innebär detta att dessa båda partier accepterar en fastighetsskatt på jord och skogsfastigheter om den ges namnet naturvårdsavgift? Fru talman! Jag ber att i den del av detta betänkande som vilar på regeringens proposition få yrka bifall till utskottets hemställan. Fru talman! Jag vill därefter kort beröra något av det som ryms under rubrikens "m.m.", dvs. berörda motioner från allmänna motionstiden. Jag har därvid redan berört en eventuell naturvårdsavgift och vill i anslutning därtill yrka bifall till reservation nr 5. En utomordentligt viktig fråga inför framtiden är frågan om takten och utformningen av beskattningen och avgiftsbeläggningen av miljöstörande verksamhet - den s.k. skatteväxlingen. Denna fråga inrymmer - liksom praktiskt taget alla andra viktiga frågor - avvägningar mellan en rad olika faktorer, men det är tvivelsutan så att vi har anledning att driva på utvecklingen såväl i Sverige som inom EU i riktning mot ökad belastning av miljöstörande verksamheter och motsvarande lättnader i beskattningen av arbete. Enligt vår uppfattning bör en skatteväxling i storleksordningen 25 miljarder genomföras före sekelskiftet. Den minskade skatten på arbete bör i första hand inriktas på en sänkning av arbetsgivaravgiften för små och medelstora företag. En sådan inriktning skulle ge förutsättningar såväl för ökad sysselsättning som för bättre miljö - i båda fallen till gagn för framtida generationer. Det vore frestande att mot denna bakgrund yrka bifall till reservation 26, men jag avstår för att undvika tidsödande kontrapropositionsvoteringar. Fru talman! Omvandlingen av vårt energisystem inom transportsektorn kräver omedelbara insatser som komplement till skatteväxlingen. Vi utvecklar vår syn på detta i ett antal reservationer, varav det vore mest frestande att yrka bifall till den mera övergripande nr 44. Men av skäl som jag tidigare anfört avstår jag även från detta. Fru talman! Avslutningsvis vill jag uttala min tillfredsställelse över att ett enigt utskott begär förslag om en avveckling av hundskatten och den därmed sammanhängande registerskyldigheten. Hundskatten är en otidsenlig kvarleva av kineserikaraktär. Det är bra att den nu försvinner. Det är desto mer beklagligt att regeringspartiet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet finner anledning att begära förslag om en annan beskattning av kineserikaraktär, nämligen införandet av en båtskatt i samband med registerskyldighet för fritidsbåtar. Det ter sig desto mer ologiskt mot bakgrund av att den frivilliga registreringen av fritidsbåtar synes få mycket god anslutning. Fru talman! Jag yrkar därför allra sist bifall till reservation nr 64.
Fru talman! Jag brukar inte replikera på kollegan Rolf Kenneryd, men i det här fallet har jag två frågor till honom - en av principiell karaktär och en detaljfråga. I sitt anförande spände Rolf Kenneryd över ett brett fält när det gäller skatt på arbetande kapital. Han ville inte vara med om det beträffande jord och skogsfastigheter, och det är bra. Han uttryckte själv att det kan komma tillbaka bakvägen. Det är då motiverat att vi i vår reservation uttalade våra betänkligheter mot detta för att vara säkra på att det inte skall återkomma. Han tyckte inte heller att det var bra beträffande industrienheter, men han gick med på det. När det gäller kommersiella lokaler hörde jag inte honom uttala någon uppfattning alls. Jag måste då ställa mig frågan: Vari ligger Centerns principiella hållning? Tycker man om skatt på arbetande kapital eller gör man det inte? Detaljfrågan gäller alla de lantbrukare som jag var inne på i mitt huvudanförande som råkar i en något prekär situation till följd av den här ändringen av beskattningen för arbetsfordon. Vilken rekommendation ger Rolf Kenneryd dessa människor om hur de skall hantera sin situation efter det lagförslag som han själv har medverkat till att få igenom denna riksdag?
Fru talman! Jag besvarar först den första frågan. Centerpartiets principiella inställning till fastighetsskatt på kommersiella lokaler är densamma som för övriga näringsfastigheter. Av de tre typer vi nu har berört - jord och skogsfastigheter, industrienheter och kommersiella lokaler - är den senare den till sin volym den för statsbudgeten mest betydelsefulla. Jag finner det mot denna bakgrund vara svårast att avstå från denna fastighetsskatt. Därför uppehöll jag mig enbart vid de två tidigare formerna. Beträffande den rekommendation jag gett till de jordbrukare som Carl Fredrik Graf nämnde i sitt inledningsanförande, avhåller jag mig från att offentliggöra den. Jag har haft anledning att ge den till åtskilliga enskilda, men jag finner inte anledning att här upprepa den.
Fru talman! I den sista delen hänvisar vi alltså de enskilda lantbrukarna till Rolf Kenneryds anknytning här på riksdagen så får de besked. När det gäller min första fråga undrar jag avslutningsvis i detta replikskifte om Rolf Kenneryd och Centerpartiet i ett senare skede i den politiska utvecklingen är beredda att än en gång överväga att åter avskaffa skatten på kommersiella lokaler, just mot bakgrund av den principiella inställning som han här redogör för.
Fru talman! I enlighet med deklarerad principinställning är svaret självfallet ja. Vi är beredda att överväga detta.

Fru talman! Regeringen fortsätter sin befängda linje att öronmärka speciella statliga intäkter för att betala medlemsavgiften till EU. Från Folkpartiets sida har vi kritiserat det förfaringssättet tidigare och gör det även nu. Principen om specialdestinering av finansiering av medlemsavgiften strider mot vedertagna regler i svenskt budgetarbete. Medlemskapet i EU ökar Sveriges chanser att få en god ekonomisk utveckling, och jämfört med ett utanförskap innebär det, enligt vår bedömning, att tillväxt och sysselsättningsgrad har förutsättningar att bli högre. Detta är till fördel för svensk ekonomi och därmed för alla Sveriges medborgare. Det är direkt vilseledande när regeringen framhärdar i uppfattningen att vissa medborgare drar större fördelar av medlemskapet än andra och därför skall betala en större andel av utgifterna. Medlemskapet är till för alla och till fördel för hela landet. Det är både egendomligt och stötande att ha en speciell finansiering av denna utgift. Dessutom förstärker det helt onödigt en negativ känsla hos dem som röstade nej i folkomröstningen. Efter regeringsskiftet i höstas har det fattats flera beslut om skärpt beskattning av företagande. Det nu aktuella förslaget om fastighetsskatt på industrilokaler är ett sätt att bakvägen återinföra skatt på arbetande kapital. För att betala den skatten måste pengar tas ur företaget, dvs. från resurser som annars skulle kunna användas till nya investeringar och nya jobb. Innan den borgerliga regeringen tillträdde togs förmögenhetsskatt ut på s.k. arbetande kapital i företagen, dvs. på maskiner och byggnader. Särskilt mindre och medelstora företag drabbas mycket negativt av en sådan skatt. Vad motiverar denna skatt, Lisbeth Staaf Igelström? Det kan ju inte gärna vara att vi har för många investeringar eller för många människor anställda i de små och medelstora företagen. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår att avdraget för premier till pensionsförsäkring skall halveras och ändrar på så sätt förutsättningarna för pensionssparande. Förslaget aviserades i en skrivelse och skall gälla från detta datum, trots att något beslut inte fattats i riksdagen. Pensionssparandet är ett långsiktigt, bundet sparande som kräver stabila regler och förutsebarhet. Förslaget torde främst leda till att sparandet försvinner ur landet, eftersom förtroendet för svensk lagstiftnings förmåga att skapa beständiga regler går förlorat. Den ekonomiska krisen har gjort att många människor också är osäkra på om de offentliga pensionsåtagandena verkligen kommer att hållas, och intresset för kompletterande privata pensioner har av den anledningen ökat. Från Folkpartiets sida anser vi att det är viktigt att staten i denna situation har en positiv syn på de privata pensionerna. De är ett alternativ till och en komplettering av de allmänna pensionerna och tjänstepensionerna. Pensionsreformen innebär bl.a. att den s.k. livsinkomstprincipen införs som den väsentligaste grunden för intjänande av pensionsrätt. Det troliga är att många människor önskar en pension som står i viss relation till inkomsten åren närmast före pensioneringen. Då uppstår behov av ett frivilligt pensionssparande. Det är mycket märkligt att socialdemokraterna och Centern redan så kort tid efter reformen nu står bakom en begränsning av utrymmet för det frivilliga pensionssparandet. Avdragsrätten utgör inte någon otillbörlig skatteförmån utan är endast en metod för att spara arbetsinkomster. Pensionen beskattas ju sedan vid utbetalningen. Regeringen menar att det är en fördel om förslaget leder till en minskning av det totala sparandet. Detta är en felsyn. Ett stort sparande är angeläget för att säkerställa tillgången till kaptital så att detta kan motsvara de investeringar som är nödvändiga för att klara förnyelsekraven inom näringslivet, och dessutom för att i ett längre perspektiv klara sysselsättning och välfärd. Den hast i vilken förslaget fördes fram illustrerar regeringens oförmåga att inse vikten av stabila spelregler för sparande. Risken är att förslaget ökar osäkerheten om framtida villkor för sparande, och de enda som tjänar på det är spekulanter, som frodas ju större osäkerheten är. Förslaget är direkt kontraproduktivt i förhållande till önskemålet att öka förtroendet för en långsiktig, klok inriktning av den ekonomiska politiken i Sverige. Den socialdemokratiska regeringen är, enligt Folkpartiets uppfattning, inne på en helt felaktig väg. Efter regeringsskiftet har flera beslut fattats som har skärpt beskattningen på företagande, sparande och jobb. Detta kommer att få negativa konsekvenser för den svenska ekonomins förmåga att utvecklas och växa och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Arbetsgivaravgifterna höjdes i höstas, och också den höjningen skedde för att, som det sades, finansiera EU-avgiften. Denna höjning är märklig, inte minst mot bakgrund av att EU rekommenderar sänkning av arbetsgivaravgifterna i kampen för fler jobb. Enligt alla försök att bedöma den framtida arbetsmarknaden kommer nettotillskottet av nya jobb i allt väsentligt att komma inom den privata tjänstesektorn, där småföretagen är starkt dominerande. Den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn är känslig för höga skatter och behöver alltså minskade skatter och rakt inga höjda. Inom Folkpartiet skulle vi föredra att sänka mervärdesskatten på tjänster, men detta är för närvarande tyvärr inte möjligt av hänsyn till EU-bestämmelser. Sveriges regering borde med kraft driva på en förändring inom EU, så att en sådan differentiering av mervärdesskatten blev möjlig inom ramen för EU samarbetet. Tyvärr har vi nu en regering som är totalt passiv på detta område - och detta trots att vi har ett så allvarligt läge på arbetsmarknaden. Folkpartiet föreslår att arbetsavgivaravgifterna sänks för den privata tjänstesektorn. Det första steget bör omfatta drygt 6 miljarder kronor, och därefter bör ett lika stort steg tas 1997 med ytterligare 6 miljarder kronor. Detta skulle innebära att arbetsgivaravgifterna sänktes med sammantaget ca 7 procentenheter. Folkpartiet har länge arbetat för tanken att förorenaren skall betala, att det skall sättas pris på miljön. Vi vill fortsätta att förskjuta skattebelastningen från arbete till miljöbelastande verksamhet. Vår ambition är att arbetet i den utredning om skatteväxling som nu har påbörjats skall ge underlag för en fortsatt sådan process. Miljöpolitiken måste bygga på ett personligt ansvarstagande, och svensken i gemen är beredd att ta ansvar för miljön. Genom information, miljöavgifter och rätt utformade skatter kan de utsläpp som uppstår på grund av hushållens konsumtion minskas. Folkpartiet har redan tidigare förespråkat en skatteväxling genom ökad skattebelastning på miljöfarlig verksamhet och minskad skattebelastning på arbetskraft och tjänsteproduktion. Vi föreslår här en viss skärpning av vissa miljöskatter - på koldioxid och tobak - som en delfinansiering av en omfattande sänkning av arbetsgivaravgifterna för den privata tjänstesektorn. Skatter på det som förstör miljön kan då samtidigt ge inkomster som gör det möjligt att sänka skatter på det som Sverige behöver mer av, t.ex. jobb i tjänstesektorn. En ökad användning av miljöskatter och miljöavgifter höjer miljöpolitikens effektivitet. Vi föreslår alltså att skatten på koldioxid höjs med ca 1 miljard kronor utöver regeringens förslag och med ytterligare 1 miljard år 1998. Med hänsyn till företagandets internationella rörlighet bedömer vi att en större skattebelastning för närvarande inte är möjlig. Vi anser att den svenska regeringen bör se det som en prioriterad uppgift att inom EU verka för en skatteväxling och aktivt arbeta för införande av minimiregler för en koldioxidskatt i EU. Fru talman! Karin Pilsäter och Conny Sandholm har väckt en motion där de poängterar att arbetet för att skapa drägliga villkor och förutsättningar för människor som vill bo, arbeta och verka i skärgården måste fortsätta. Många ägare av attraktiva skärgårdsfastigheter har under hela sitt liv bott och verkat i skärgården. De har försörjt sig på fiske, jordbruk eller annat småföretagande. Plötsligt värderas deras fastigheter till mångmiljonbelopp, och ägarna klarar inte av de höga boendekostnaderna utan tvingas sälja sina fastigheter. En utredning bör göra en förutsättningslös genomgång av fastighetsskattens effekter på skärgårdsbefolkningen och ange möjliga lösningar. Erling Bager och Kenth Skårvik har väckt en motion om skattebefrielse för de mindre fiskefartygen. Ny lagstiftning har ställt till stora problem för fiskebåtarna. Båtarna måste inköpa den högbeskattade ofärgade dieseln för att därefter kvartalsvis ansöka om att få skatten tillbaka. En stor del av det mindre tonnaget risker att slås ut genom en lagstiftning som egentligen var ämnad att befästa skattefrihet för fiskefartyg. Skälen till denna regel uppgavs i propositionen och nu av skatteutskottets majoritet vara kontrollskäl. Detta är dock en helt felaktig bortförklaring, eftersom det krävs särskilt fartygstillstånd för att bedriva yrkesmässigt fiske. Majoritetens förslag är både småaktigt och oförklarligt. Utan problem skulle Lagen om skatt för fartygsbränsle omedelbart kunna kompletteras med en möjlighet för innehavare av fartygstillstånd att använda den skattefria grönfärgade dieseln. Avsikten med lagstiftningen kan ju inte vara att gynna oljebolagen på bekostnad av yrkesfiskare med dieseldrivna båtar. Apropå båtar har med anledning av ett antal motioner av socialdemokrater och vänsterpartister framförts krav på införande av båtskatt. Utskottsmajoriteten vill att regeringen skall pröva frågan om båtskatt. Det tycker inte jag, inte Folkpartiet heller. Det finns ingen anledning att pröva införande av båtskatt. I en av motionerna står det: Vi har i dag skatt på fritidshus, husvagnar eller husbil men fritidsbåtar har alltid varit undantagna fast de representerar ett stort förmögenhetsvärde. Vad säger man om det? Bilägarna betalar inte skatt på ägandet av bilen. Man betalar skatt för användandet av vägnätet. Om bilen avregistreras betalas inte heller någon skatt. Fritidshuset är en fast egendom och representerar en real tillgång. En skatt på fritidsbåten skulle vara en beskattning av ägandet av lös egendom. Ingen annan vara eller lös egendom är beskattad vad gäller innehavet som sådant, bortsett från förmögenhetsskatten, som naturligtvis också omfattar fritidsbåtar. En båtskatt har inte heller någon statsfinansiell betydelse. Vid samtliga undersökningar har det visat sig att kostnaderna för administration och kontroll överstiger intäkterna. Då kan man undra: Hur mycket får avundsjukan kosta? Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla reservationer som jag har undertecknat, men med hänsyn till kammarens ansträngda tid nöjer jag mig med att yrka bifall till 1, 11 och 64.

Fru talman! Vi politiker tycker att ordet populism är väldigt hemskt. Det är ungefär som att spela Svarte Petter: Du är populist! Nej, nej, nej, ropar alla. Ingen vill vara populist. Jag tycker att man kan använda det här betänkandet för att undersöka begreppet populism. Varför tycker vi politiker det är så hemskt? Vi kan ju inte mena att det hemska är att en populist säger sådant som folk tycker om att höra. Om det är det hemska med populism är ju per definition alla stora partier populistiska och alla små partier icke populistiska, för små partier säger rimligtvis sådant som folk inte tycker om. Det måste vara något annat. Kanske är en populist en som säger sådant som folk skall tycka om, men samtidigt tror politikern inte att det går att göra det som politikern föreslår, och politikern vill helst inte att den politiken skall bli genomförd. Man skall bara ha den för att fånga röster. Man vill inte ta ansvar för sin politik. Egentligen handlar nog populism om ansvarslöshet. Vem är det som tar ansvar i det här betänkandet? Vi i Västerpartiet sade nej till EU. Det var två partier här i kammaren som sade nej, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Övriga partier sade ja till EU. Så kom vi då in i EU och då sade Vänsterpartiet: Nu får vi försöka skrapa ihop pengar när vi nu gått med i den här föreningen. Det var ganska arbetsamt. Det är att ta ett oerhört stort ansvar. För Vänsterpartiets del var det ungefär så här. Man skickade en inbjudan, men Vänsterpartiet sade: Vi vill inte komma på kalaset. Nu var vi tvungna att komma på det, men de gäster som kom frivilligt vill inte vara med att betala, medan de som blev ditsläpade, dvs. Vänsterpartiet, halade fram plånböckerna och ställde upp på att betala. När festen hade hållit på ett tag säger Vänsterpartiet: Det var en tråkig fest också, men vi betalar. Men de andra vill inte vara med att betala. Vi tar ansvar, men det finns andra här i kammaren som springer ifrån notan. Det är dåligt. Man kallar det befängt att finansiera vår kostnad för EU. Det är väl inte befängt! Alternativet, fru talman, är att ha ett sämre budgetsaldo, eller göra 14 miljarder kronor mer i besparingar än vad regeringen redan har drivit igenom. Alla här vet och känner debatten kring sänkta barnbidrag. Alla här känner och vet debatten om konsekvensen av sänkta ersättningsnivåer till 75 %. Men de två posterna skulle bara räcka till hälften av dessa 14 miljarder. Det visar att de som sade att detta inte behövs tar på sig ett väldigt stort ansvar och presenterar oerhört hårda, stora och omfattande besparingar. Fru talman! I höstas stod vi i Vänsterpartiet ensamma om att ta ansvar. När det gäller begreppet populism vet jag att vi i Vänsterpartiet inte behöver analysera vår politik. Det kan andra göra med sin politik. Men nu i vår har vi ytterligare ett parti med oss i fråga om finansieringen av EU. Det är Centerpartiet. Det är bra. Synd bara att det inte kunde ske redan i höstas. Det var väl lika angeläget att finna lösningar i höstas som det är att finna lösningar denna vår. Jag kan inte för mitt liv förstå varför det är nödvändigt nu på våren, men inte var nödvändigt i höstas. Men det kanske någon kan förklara för mig. Var det då svårt att bredda den här överenskommelsen? Nej, det var inte svårt, tycker jag. Vi fick bort fastighetsskatten på skog. Det tycker jag är bra. Vi hade i vår motion anvisat alternativ. Det fanns en utredning om en smörjoljebeskattning som Centern hade motionerat om. Det hade vi tyckt vara det bästa alternativet till beskattning av skog. I detta betänkande har märkligt nog Centern inte ställt sig bakom den reservationen. Det är jag som vänsterpartist som stött Olof Johanssons motion. Det tycker jag är litet konstigt. Sedan tog vi bort skatten på jordbruksfastigheter. Det kunde vi tillstyrka, men det var inte helt oproblematiskt. Vissa jordbrukare har tjänat kopiöst mycket på EU-medlemskapet - t.ex. de på Skåneslätten, vad de nu heter, Piper och Tott och Knoll, jag vet inte alla. Många av dem har tjänat oerhört mycket på detta. Men det finns många småbönder i Norrland som inte tjänat någonting alls. Därför sade vi i Vänsterpartiet: Skall vi ha den här fastighetsskatten på jordbruksfastigheter skall en del av medlen gå tillbaka till de mindre jordbruksföretagen. Det gick socialdemokraterna med på, men jag måste erkänna att jag inte hittat någon bra teknik för denna återföring, och socialdemokraterna hittade inte heller någon bra teknik. Så man kan inte bara i glädjen över att komma åt några jordbruksföretag som tjänat oerhört mycket på medlemskapet hårt slå mot små jordbruksföretag som har tjänat ringa eller inget. Därför tyckte vi det var rimligt att lyfta bort denna jordbruksbeskattning också. Men då uppstod naturligtvis ett finansieringsbehov. Mycket snabbt kunde vi enas om att halvera avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar. Den åtgärden slår på ett fördelningspolitiskt mycket bra sätt. Jag tycker det är oerhört positivt att Centerpartiet gick med på detta. Det tycker jag var rejält gjort av Centerpartiet, men jag har litet svårt att förstå det, även om jag är glad över resultatet. Men kanske var det så att man tyckte det var så oerhört värdefullt för Centern att man kunde stärka en näring som ligger partiet varmt om hjärtat, jordbruksnäringen, så att man gick med på den halverade avdragsrätt som man tidigare varit så negativ mot. Det är möjligt, men det får vi analysera vidare. Många talare har tagit upp fastighetsbeskattningen. Jag vill ge några av de talarna rätt. Carl Fredrik Graf och Isa Halvarsson hävdar att detta är en form av förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Det skall erkännas att detta inte är helt bra - jag tycker ni har en poäng när ni säger detta från talarstolen. Men vad gör vi för att få in de här pengarna? Man kan tvingas göra saker som man inte är jätteglad över. Det är aldrig speciellt roligt att höja en skatt. Jag tror att det alltid på något sätt har negativa effekter. Jag hade gärna personligen sett - och jag tror även att jag lätt hade kunnat få med mig mitt parti på det alternativet - att vi i stället för att lägga det på förmögenhetsskatt, som ni kallar det, hade lagt det på vinststbeskattningen och därmed höjt företagsbeskattningen. Jag skulle här vilja höra centerpartister, moderater och folkpartister gå upp och säga: Nu, Bäckström, har du visat tillmötesgående mot våra argument, och naturligtvis skall vi visa tillmötesgående mot dina argument. Låt oss diskutera en höjning av bolagsskatten. Det skulle vara en debatt med spänst i. Det skulle inte bara vara ett kverulerande över hur hemskt det är med skatter. Vi skulle då försöka analysera skatteuttaget och skapa ett skattesystem med så litet av störande effekter som möjligt. Men detta gör ni inte. Ni säger bara nej till de inkomstförstärkningar som behövs. Det är det som det egentligen handlar om. Sedan hittar ni argument längs den stig som ni följer, som är att bara säga nej till alla skattehöjningar och ja till alla skattesänkningar. Diskutera litet mer kreativt, så går det att hitta lösningar! Vad gäller CO2-beskattningen är det oerhört positivt att Centern har kommit med på EU-uppgörelsen. Centerpartisterna drivs här enligt min mening av ett starkt miljöpatos, en känsla för resurshushållning och ekologisk balans. Jag anser att det blir ett mycket grönare resultat i dessa frågor vid ett samarbete med socialdemokraterna och regeringen, om vi i Vänsterpartiet och i Centern kan delta i det samtidigt. Jag tror att det då blir en oerhörd förstärkning av möjligheterna att verkställa den höjning som vi vill genomföra av industrins CO2-beskattning till hälften av den allmänna nivån. Men vi har i detta sammanhang problemet med EU-rätten, som måste analyseras nogsamt under hösten för att vi skall kunna åstadkomma detta. Vi har fått många och långa föredragningar från departementets tjänstemän som visar hur svårt det är att få fram undantagsregler. Höjningen av CO2-skatten får ju inte slå ut svensk industri, och det behövs därför takregler och möjligheter till lättnader för viss industri. Man har sagt att detta är omöjligt, men jag vill peka på att Bengt Hurtig i EU-parlamentet har ställt en fråga om Sveriges nuvarande lagstiftning och om huruvida de lättnadsregler som vi redan har är förenliga med EU-rätten. Den kallades en "oral" fråga, även om frågan var skriftligt ställd och fick ett skriftligt svar. Svaret hade den innebörden att vår nuvarande lagstiftning står i överensstämmelse med EU Denna uppgift var motsatsen till den som jag och andra har fått från departementets tjänstemän. Detta visar hur nogsamt vi måste borra oss in i denna fråga för att lyckas höja CO2-skatten och samtidigt se till att vi inte slår ut svenska industriföretag. De måste naturligtvis ha rimliga frister för omställning av sin produktion. Jag vill också göra en positiv kommentar till Folkpartiet, som har lyft fram frågan om fastighetsbeskattningen i bl.a. attraktiva skärgårdslägen. Också Moderaterna, Vänsterpartiet och, om jag inte missminner mig, också Kristdemokraterna har anslutit sig. Här har partier som står oerhört långt från varandra kunnat finna varandra i skatteutskottet. Det är bara synd att inte också Miljöpartiet och Centern har kunnat ingå i en sådan konstruktiv opposition och genom det parlamentariska tryck som vi skulle ha kunnat utöva hjälpa regeringen att komma vidare i denna fråga. Isa Halvarsson tog upp en väsentlig reservation angående de mindre fiskefartygens särskilda problem, som även vi i Centerpartiet har slutit upp bakom. Fru talman! Vi har vid detta betänkande avgivit en reservation angående reklamskatten. Det är i detta betänkande en liten fråga, men det gäller en i det svenska samhället oerhört stor och central fråga i det svenska samhället. Det räcker att nämna namnet Berlusconi för att detta skall framstå klart. Frågan om reklamskatt ingår i större mediepolitiska överväganden. För närvarande har denna kammare ingen samlad mediepolitisk syn, och det är en oerhört allvarlig brist. Det måste till en samordning mellan det arbete som bedrivs i kulturutskottet och i konstitutionsutskottet och det arbete som bedrivs i skatteutskottet, så att vi kan garantera den mångfald som behövs i vårt svenska samhälle i pressdebatten och i debatten i etermedier, TV och radio. I det sammanhanget är det en nödvändighet att även ta upp frågan om reklamskatt i radio och TV för att skapa resurser och, som jag ser det - och jag tror att jag vågar tala även för mitt parti - framför allt för att trygga mångfalden i det tryckta ordet i dagspressen. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 68 under mom. 52 om reklamskatt. Som jag ser det är det inte bara en fiskal fråga, en fråga om kronor och ören, utan det gäller att skapa resurser och strukturer för en bred och allsidig mediesituation. Detta är de viktigaste ståndpunkter som jag vill lyfta upp i denna debatt, fru talman. Jag har också gjort anteckningar om vad mina meddebattörer har sagt. Jag vill bara lyfta fram det som Carl Fredrik Graf sade om problemet för vissa mindre företag. Jag delar Carl Fredrik Grafs bedömning av t.ex. grönfodertorkningsföretagen i Hallands län. Jag tycker för min del att utskottet borde ha haft starkare skrivningar på det området. Jag hade gärna sett ett tillkännagivande. Det gäller ett litet företag med få anställda, men vi kan som politiker inte offra enskildheterna på helhetens altare. Vi måste också försöka se de problem som uppstår för den enskilda människan och det enskilda företaget. Det kan mycket riktigt, som någon sade, finnas problem för vissa företag. Carl Fredrik Graf tog upp Vargöns Alloys. Framför allt är det stora problemet att vi alltför länge har fått leva med en osäkerhet, att man inte har fasta spelregler. Det är därför oerhört viktigt att det arbete som Centern, Vänsterpartiet och socialdemokratin skall bedriva i regeringsställning kring industrins energibeskattning kommer till ett snabbt slut och att vi kan inleda den väg mot skatteväxling som Kenneryd talade om. Jag delar helt Kenneryds ståndpunkt att det är oerhört väsentligt att vi får till stånd en sådan skatteväxling. Men jag tror att det är för tidigt att börja tala om kronor och ören och antal miljarder. Det utredningsarbete som skall göras är ännu icke gjort utan har just påbörjats, men jag tror att Kenneryd kan ha rätt och att vi kan göra stora insatser här. Vi skall naturligtvis använda detta utrymme för att minska skatten på arbete. Det har folkpartisten Isa Halvarsson helt rätt i. Men det underliga är att Isa Halvarsson sade att vi skall minska skatten på arbete i den privata tjänstesektorn, för skomakaren, frisören och den private konsulten. Varför inte också på allt det viktiga tjänstearbete som görs i det glömda Sverige, inom vården och omsorgen? Där haltar Folkpartiets logik. Fru talman! Min anmälda taletid tar just nu slut. Jag begränsar mig till att yrka bifall till reservationerna 57 och 68. Jag står naturligtvis bakom den proposition som Vänsterpartiet, regeringen och nu även Centerpartiet har förhandlat fram.

Fru talman! Det lät på Lars Bäckström som om han menade att vi hade sagt att det är befängt att betala EU-avgiften. Jag hoppas att jag tolkade det uttalandet fel. Det är klart att EU-avgiften skall betalas. Vad jag har sagt och vad vi tycker är att det är befängt att det skall vara fråga om specialdestinerade pengar. Vi har inte specialdestinerade medel till försvaret, till JAS, till RAS eller till något sådant, utan pengarna till sådant kommer från budgeten i dess helhet. Vi har från Folkpartiets sida med råge täckt EU finansieringen, t.o.m. med 15 miljarders råge. Så visst finansierar vi EU-medlemskapet.
Fru talman! Vi kan tyvärr inte föra en hel finanspolitisk debatt, men jag vill säga att det var oerhört viktigt att efter folkomröstningen ge ett snabbt besked till marknaden och till de skattskyldiga människorna i Sverige, innebärande att vi politiker inser att det här är fråga om en merkostnad för det svenska samhället. Notan är dyr och skall betalas, och vi måste därför snabbt ge besked om hur vi skall betala denna merkostnad om 20 miljarder. Det hade varit mycket olyckligt för finansmarknaden om man hade sagt att vi skall ta itu med det problemet någon gång i januari eller någon gång i en dimhöljd framtid. Det är snabba besked som behövs, när man får en utgift på 20 miljarder. Det kan man inte lämna åt beredningar eller allmänna principer.
Fru talman! Det var bra att Vänsterpartiet känner ett behov av att ge snabba besked. Vi menar att vi har gett klara besked sedan ganska länge om att detta skall finansieras.
Fru talman! Isa Halvarsson säger att Folkpartiet har gett besked om att medlemskapet skall finansieras. Men vän av ordning frågar sig: Hur - med besparingar eller med inkomstförstärkning via skattehöjningar? Det är väl en tröst i bedrövelsen att man i alla fall inser att det skall finansieras. Men ni har t.o.m. svävat på målet när det gäller det i vissa stycken. Inte lika mycket som ett annat, jättestort socialdemokratiskt parti gjorde under tiden fram till EU-omröstningen, men även ni svävade på målet. Ni talade litet om momssidan, men ni gav inga tydliga besked, om kronor och ören eller miljarder. Det är siffror, och inte principer, som behövs när man skall klara hem en budget.
Fru talman! Lars Bäckström förde inledningsvis en diskussion om populism. Jag behöver nog hans hjälp för att reda ut detta. Jag undrar vem som är mest populistisk. Är det den som är generös med offentliga utgifter och förespråkar skattehöjningar eller den som är kärv i sin attityd till offentliga utgifter och förespråkar skattesänkningar? Vi kan kanske få en betraktelse kring det. För det andra vill jag ta upp Lars Bäckströms insikt i betydelsen av skatteförändringar för de enskilda företagen och de fasta spelreglerna. Jag delar Bäckströms uppfattning i det avseendet. Jag ser fram emot att vi under hösten tillsammans skall kunna medverka till lösningar som ger långsiktigt fasta spelregler. Det tror jag är viktigt. Lars Bäckström sade faktiskt att Centern, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i regeringsställning skall ta ställning till de nya miljöskatterna. Jag vet inte om det var en felsägning. Vi får väl alla ta ställning till dem, i regeringsställning eller inte. Till sist vill jag ta upp reklamskatten. Riksskatteverket har uppfattningen att reklamskatten bör avskaffas, av skäl kända både för Bäckström och mig. Hur värderar Bäckström Riksskatteverkets uppfattning i denna fråga?
Fru talman! Jag kan i alla fall svara på frågan vem som är minst populistisk. Det är den som ger det raka beskedet till Sverige att just nu behövs både skattehöjningar och kraftfulla besparingar för att få ordning på Sveriges ekonomi. Det är den som är minst populistisk. Sedan får andra recensera resten. Vad gäller det som sades om regeringsställning vill jag säga följande: Centern är i opposition. Vänsterpartiet är i opposition. Socialdemokraterna är i regeringsställning. Med det menar jag att det i denna fråga, dvs. koldioxidskatten, inte räcker att bara diskutera med socialdemokraterna här i kammaren. De kan nog ibland vara mer förståndiga än socialdemokraterna i regeringskansliet. Jag vågar mig på den utsagan, efter att ha varit i skatteutskottet. Carl Fredrik Graf tog också upp reklamskatten. Det finns stora tekniska problem med den nuvarande reklamskatten. Min stora poäng är att reklamskatten skall breddas till att omfatta nya etermedier. Det är väldigt vanligt i våra grannländer på kontinenten att man har reklamskatt på etermedier.
Fru talman! Jag tror att Bäckström väljer en felaktig väg när det gäller att bredda reklamskatten. Den är tekniskt svår att hantera. En breddning tror jag gör den ännu mer komplicerad. Det raka beskedet i det avseendet är att reklamskatten bör avskaffas. De intäkter som den genererar i dag kan man få in på andra sätt. Det är jag övertygad om. Alternativt får man ägna sig åt ytterligare besparingar. Som Bäckström vet kostar denna skatt mycket att administrera. Sådana skatter är inte bra.
Fru talman! Skatter som är svåra att administrera är inte bra. Det har Carl Fredrik Graf rätt i. Därför bör man se över den. Därför har vi haft en reklamskatteutredning. Jag är helt med på noterna att vi kan göra om skatten, för mediesituationen förändras hela tiden. Det behövs nytt utredningsarbete. Men min stora poäng är att om vi skall ha kvar Svenska Dagbladet som en levande storstadstidning behöver vi ett finansiellt utrymme för att klara presstödet. Jag vill ha kvar en fri moderat storstadstidning i Stockholm. Då behöver vi resurser för att finansiera den, för marknaden klarar inte att bära den tidningen. Jag vill ha kvar den, och då behöver vi en reklamskatt för att finansiera det.

Fru talman! Detta betänkande syftar, som framgått, till att tala om hur vi skall finansiera medlemskapet i den europeiska unionen. Vi hade naturligtvis helst sett att vi slapp delta i finansieringen. Men nu är situationen som den är. Jag delar Lars Bäckströms uppfattning att man får vara med och ta ansvar och göra det bästa som är möjligt av situationen. Det finns en lång rad olika förslag i betänkandet. Där tas också upp många motioner från den allmänna motionstiden. Framför allt finns en hel del reservationer från Miljöpartiet. Jag tänkte försöka uppehålla mig kort vid varför det ser ut som det gör och varför våra förslag på en del punkter ganska drastiskt skiljer sig från dem som läggs fram i betänkandet. Först och främst kan man konstatera att vi kan ställa oss bakom de flesta av förslagen till hur man skall finansiera medlemskapet, en kostnad på 20 miljarder. En del tycker vi är sämre. En del kan vara okej som de är. Egentligen kan man tänka sig att dessa pengar kunde ha tagits in i alla fall, för att finansiera annat. Vi har länge drivit tanken att man skulle förändra skattesystemet på ett ganska genomgripande sätt, genom att minska skatten på arbete och höja skatten på miljöstörande verksamheter, energi och råvaruuttag. Fler och fler partier kämpar hårt för den tanken. Det blir en allt bredare uppslutning kring grundtanken. Det manifesterades senast vid gårdagens tillkännagivande av konvergensprogrammet, som ett antal partier står bakom. Under avsnittet Miljöhänsyn i den ekonomiska politiken kan man läsa följande: "Sverige eftersträvar att bland annat tillgodose miljöhänsynen genom en ändring av skattestrukturen, så att skattebelastningen på arbetskraften lättas och beskattningen på miljöstörande utsläpp ökas - så kallad skatteväxling." Som exempel nämns att man skall försöka harmonisera koldioxidskatten, för att minska problemen med klimatförändringar. Man hänvisar också till den skatteväxlingsutredning som arbetar. Det är många som hänvisar till den och säger att vi måste vänta på utredningen och se vad den kommer fram till. Men i konvergensprogrammet står också att man för närvarande prövar frågan om hur en växling skall gå till och inte om en växling skall komma till stånd. Vi tycker naturligtvis att det är oerhört positivt att man har kommit så långt att man i ett dokument från regeringen av detta slag markerar det på ett så kraftigt sätt. Jag skall uppehålla mig vid några av de förslag som läggs fram. Det gäller t.ex. koldioxidskatten. Vi för fram förslag som innebär mycket kraftigare höjningar av koldioxidskatten än de förslag som framförs i betänkandet. Varför gör vi det? Jo, det beror på att våra ambitioner när det gäller skatteväxling går betydligt längre än andras. Vi vill gå litet raskare fram. Då blir alla våra förslag som gäller höjning av energiskatter mer drastiska. Det skall ses i perspektivet av en växling mot lägre skatt på arbete. Det är en förklaring till skillnaden. Principen står vi naturligtvis bakom. Jag vill nämna en annan fråga. Det är industrins energianvändning och skatten på den. Några bekymrar sig för att det kommer att slå undan benen för en del av vår energiintensiva industri om man höjer denna skatt. Det är en oro som vi i och för sig kan dela. Vi har ett eget förslag till hur man skall komma till rätta med detta problem. Vi har i en motion föreslagit ett tak på energiskattehöjningen som innebär att man, om man får en total energikostnad som överstiger 2 % av produktionskostnaden i företaget, inte skall behöva ge mer skatt än så. Men - och det är ett viktigt men - det skall vara kopplat till att man visar att man har ambitionen att sänka sin energiförbrukning. De nuvarande reglerna säger bara att man slipper betala skatten om energikostnaderna brakar i väg. Det ger inte de incitament som industrin behöver för att ta till sig ny teknik och sänka energiförbrukningen. Vi hade i och för sig gärna sett att ett sådant förslag hade antagits. Jag skall också kommentera ett avsnitt som handlar om ett förslag om att höja försäljningsskatten på fordon. Vi är egentligen inte riktigt säkra på att det är en bra lösning. Det kan finnas en risk för att viljan att byta ut gamla fordon minskar om man höjer försäljningsskatten på fordon. Därmed får man inte ut bättre bilar med renare återvinningsbara motorer. Vi hade hellre sett att man lade denna höjning på fordonsskatten, som gör att det totalt sett blir dyrare att äga en bil. Det är inte helt ologiskt. Ju större andel som är fast kostnad och ju mindre andel som är rörlig kostnad, desto svårare blir det att motivera att man äger en bil. Det är alltså lättare att gå över till andra transportmedel. Det hade varit en fördel om man hade lagt beskattningen på det sättet. En tredje fråga som jag vill kommentera, som har rönt ett visst medialt intresse de senaste dagarna, är frågan om båtskatt. Vad som inte framgår av betänkandet är att vi även från Miljöpartiet har lagt fram ett förslag om att man borde införa en båtskatt. Att det inte har kommit med beror förmodligen på en definitionsfråga. Vi har föreslagit att avgiften skall relateras till ett register. Det är helt klart i motionen att det vi avser är att det båtregister som fanns skall återinföras. Man skall använda det som underlag för att beskatta även fritidsbåtar, kopplat till det förslag som fanns en gång i tiden. Vi tycker inte alls att det är en orimlighet eller att det skulle vara något slags avundsjukeskatt. Det är tvärtom snarare en rättviseskatt. Ingen kan i dag med gott samvete påstå att båtarna inte på något sätt ger upphov till störningar eller kostnader för övriga samhället. Det finns i stort sett inte någon verksamhet som är beskaffad på det sättet. Vi tycker att det är ganska rimligt att båtägarna är med och tar sitt ansvar och betalar för att vi skall kunna komma till rätta med de problem som finns. Jag skall för tids vinnande inte yrka bifall till alla de reservationer vi har vad t.ex. gäller en hel rad punktskatter, utan nöja mig med att yrka bifall till våra reservationer nr 19 och nr 29. Vi står självfallet bakom alla de reservationer som finns, men vi inser också att det i nuläget, med tanke på inställningen till skatteväxling, är föga troligt att de skulle vinna bifall här i kammaren.

Fru talman! Riksdagen har i dag att behandla ytterligare en proposition om delfinansiering av medlemskapet i EU. Självfallet kan vi vara överens om att avgiften skall finansieras fullt ut, liksom alla övriga åtaganden som vi beslutar om i denna kammare. Men sättet att finansiera medlemsavgiften ger närmast belackarna av fördelarna med ett EU-medlemskap vatten på sin kvarn. EU-medlemskapet framställs som en budgetbelastning. Det är till att börja med viktigt att slå fast att denna avgift är väl använda pengar för Sverige. Det är en investering som kommer att ge en mycket bra utdelning för svenska folket. Det ger oss möjlighet att påverka i stora frågor som sträcker sig över nationsgränserna, inte minst på miljöområdet och när det gäller relationerna mellan i och u-länderna. Dessutom bidrar vi genom vår medlemsavgift till att förbättra villkoren för en positiv utveckling för folken i central och östeuropeiska länder som startat processen mot medlemskap i den allt större europeiska unionen. I proposition 1994/95:40 redovisar regeringen sin principiella inställning att EU-medlemskapet borde finansieras genom en belastning inom olika områden som gynnas av medlemskapet. Från principiella utgångspunkter är detta ett felaktigt synsätt. Kristdemokraternas hållning, som bygger på en principiell syn på budgetens utformning, innebär att EU-avgiftens finansiering inte skall öronmärkas genom specifika skattehöjningar eller besparingar. Den skall i stället finansieras inom ramen för det ordinarie budgetarbetet. Öronmärkningsprincipen är ett nytt och ovälkommet inslag i statsbudgeten. Lika litet som exempelvis Sveriges andel av FN:s budget fordrar specialdestinerade skatter fordrar EU-avgiften öronmärkt finansiering. Hur skulle det se ut om vi börjar med öronmärkning av olika utgiftsposter - bostadsbidrag, Försvaret, Polisen osv.? Vi anser emellertid att Sveriges finanser behöver förstärkas främst genom besparingar men även genom inkomstförstärkningar och anser av detta skäl att vissa av de skattehöjningar som föreslås bör accepteras. Här avses förslaget om breddad fastighetsskatt, höjd koldioxidskatt, vissa ändringar i industrins energiskatter, höjningen av försäljningsskatten på motorfordon och de ändrade reglerna för bränsle i arbetsfordon. I dessa delar har vi därför inga yrkanden. Fru talman! Kristdemokraterna avvisar förslaget om en halvering av utrymmet för privata pensioner. Den ekonomiska krisen har gjort att många människor är osäkra på om de offentliga pensionsåtagandena verkligen kommer att hålla. Intresset för kompletterande privata pensioner har därför ökat. Vi anser att det är viktigt att man i denna situation har en positiv syn på de privata pensionerna som ett alternativ och en komplettering av den allmänna pensionen och tjänstepensionerna. Flera debattörer efterfrågar i dag fasta spelregler. I dagens debatt var det Lars Bäckström som stod för detta inlägg. Fasta spelregler är synnerligen viktigt inom pensionsområdet. Pensionsreformen innebär bl.a. att den s.k. livsinkomstprincipen införs som den väsentligaste grunden för intjänande av pensionsrätt. Givet att många människor önskar en pension i viss relation till lönen åren närmast före pensioneringen kommer behovet av frivilligt pensionssparande att öka. Detta var de fem partier som deltog i överenskommelsen medvetna om. Därför är det mycket märkligt att två av dessa partier nu står bakom ett förslag om en begränsning av utrymmet för det frivilliga pensionssparandet. Från principiella utgångspunkter finns det inte några invändningar mot det privata pensionssparandet. Skattereglerna har alltid givit ett visst utrymme för att spara arbetsinkomster till pensioneringen. Detta uppnås genom att sparandet är avdragsgillt och den utfallna pensionen skattepliktig. Avdragsrätten utgör således inte någon skatteförmån, utan är endast en metod för att spara arbetsinkomster. Samma princip gäller för övrigt inom den allmänna pensioneringen. Regeringens negativa syn på privat pensionssparande och den hast med vilket förslaget genomförs påverkar även den som inte direkt berörs av förslaget. Man kan utgå ifrån att många inte bara överväger att minska sitt sparande i traditionella svenska former och övergå till annat svenskt sparande utan i stället väljer utländska försäkringar, främst kapitalförsäkringar. Regeringen menar att det är en fördel om förslaget leder till en minskning av det totala sparandet. Det är en felsyn. Ett stort sparande är angeläget för att säkerställa tillgången till kapital för att motsvara de investeringar som är nödvändiga för att klara förnyelsekraven inom näringslivet och för att i ett längre perspektiv klara sysselsättning och välfärd. Att angripa det höga sparandet är fel, även om den mycket kraftiga omsvängningen från extremt lågt sparande till ett sparande som i ett internationellt perspektiv inte är på en påfallande hög nivå bidrar till omställningsproblem. Dessa problem får dock inte tas som skäl för att försämra villkoren för sparande. Kristdemokraterna avstyrker regeringens förslag om begränsning av avdragsrätten för privata pensioner. Låt mig sedan gå över till frågan om de attraktiva områdena. I skärgården och andra områden som berörs av kraftiga höjningar av fastighetsvärdena utgör den höjda fastighetsskatt som följer av detta förhållande ett problem. Problemet har under senare år berörts inom ramen för olika utredningar, men någon lösning har inte presenterats. Regeringen bör nu prioritera arbetet med att finna en lösning på de problem som fastighetsskatten för med sig i vissa attraktiva lägen, vilket flera har instämt i här i dag. Kristdemokraterna föreslår att riksdagen hos regeringen begär en utredning med uppgift att göra en förutsättningslös genomgång av fastighetsbeskattningens effekter på bl.a. skärgårdsbefolkningen och ange möjliga lösningar. Jag vill också ta upp frågan om fastighetsskatt på tomträtter. I dag har vi en orimlig ordning som innebär att en tomträttsinnehavare skall betala fastighetsskatt för mark som han inte äger utan endast innehar med nyttjanderätt. Den grundläggande principen vad gäller fastighetsskatt är att skatten tas ut av ägaren. I enlighet med detta bör naturligtvis tomträttsinnehavaren betala skatt för den byggnad som han äger, men inte för marken. Regeringen bör lämna riksdagen förslag om de regelförändringar som behövs för att tomträttsinnehavaren inte skall behöva betala fastighetsskatt för tomträttsmarken. Fru talman! Miljön förorenas utan att den som orsakar det får stå för de verkliga kostnaderna. Miljöproblemen har alltmer övergått från punktutsläpp till diffus miljöpåverkan förorsakad av konsumtionsoch livsmönster samt utsläpp till luft, mark och vatten genom ett stort antal små källor. En förändring kan inte ske utan medverkan från många enskilda människor. Det förutsätter att incitament skapas som påverkar enskildas beteende. Ekonomiska styrmedel är ett sådant verksamt medel. Även om Sverige internationellt sett har en relativt sträng miljölagstiftning finns det fortfarande mycket kvar att göra på miljöområdet. En effektiv miljöpolitik kan förvisso innebära problem på kort sikt för vissa branscher, men den kan samtidigt medföra att nya marknader öppnas och sysselsättning skapas inom andra branscher. Beskattningen bör omfördelas inom ramen för nuvarande skattetryck från arbetskraft till miljöbelastande utsläpp, begränsade naturresurser och energi. Det är dags för en ny skattereform med en omfattande skatteväxling med sänkta skatter på arbete, exempelvis arbetsgivaravgifter, och samtidigt höjda skatter på t.ex. koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, avfall, m.m. Det skulle skapa motiv och incitament för en miljövänligare produktion och konsumtion. Utrymmet för en skatteväxling kan mot bakgrund av internationella studier uppskattas till minst 20-30 miljarder kronor. Det motsvarar en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 4-5 procentenheter eller slopande av tjänstemomsen. De nya jobben måste skapas i den privata tjänstesektorn och i andra framtidssektorer. En sådan sektor är miljön. Här finns möjligheter till en mångfald olika arbeten. Arbetstillfällen kopplade till kretsloppssamhället kan växa fram som t.ex. återvinningsindustri och ny och småskalig energiteknik med inhemska och förnybara energikällor. Den internationella marknaden för olika former av miljöteknik växer också snabbt. En skatteväxling innebär dock att näringslivet i stort miljöanpassas, och stora delar gynnas genom lägre arbetsgivaravgifter. Erfarenheter från så gott som samtliga övriga marknader visar att det är mycket sällan företag blir framgångsrika internationellt med produkter som inte först producerats för hemmamarknaden. En skatteväxling, och i övrigt en effektiv miljöpolitik, skulle bidra till en utveckling av miljö och energiteknik i Sverige som skulle skapa förutsättningar för att svenska företag att nå internationella framgångar inom miljöområdet och därmed skapa nya arbetstillfällen i Sverige. En reform i denna storleksordning kräver en bred parlamentarisk uppslutning. Det är nödvändigt för att skapa den långsiktighet och förutsägbarhet som såväl företag som privatpersoner har rätt att kräva för att få tid för anpassning. Särskilda regler och övergångsperioder kan vara nödvändiga, bl.a. för svensk basindustri. Under budgetåret 1995/96 inleds enligt kristdemokraternas förslag en skatteväxling. Arbetsgivaravgifterna minskar med 1,5 % fr.o.m. den 1 januari 1996, och en nettodeponiskatt, avfallsskatt, införs fr.o.m. den 1 juli 1995 med den skattesats som Avfallsskatteutredningen föreslagit. Sverige bör i olika internationella organ - EU, OECD, FN, etc. - verka för att skattesystemen får en miljöprofil genom exempelvis skatteväxling från arbete till miljöbelastning. Det är ytterst angeläget att regeringen kraftfullt ämnar stödja arbetet inom EU-kommissionen för skatteväxling på EU-nivå. EU-länderna har också att brottas med hög arbetslöshet samt miljöförstöring. I en i denna kammare nyligen ställd fråga av kristdemokraten Dan Ericsson svarade miljöminister Anna Lindh att regeringen intar en positiv hållning till skatteväxling. Det tycker jag är bra. Fru talman! Den parlamentariska utredning som har i uppgift att lämna förslag till hur en skatteväxling för miljön kan utformas bör få i uppgift att utreda skatteväxlingsmöjligheterna även på trafikens område, exempelvis att momsen på kollektivtrafik sänks och på sikt avskaffas. Biobränslen bör skattebefrias även vid låginblandning. En skatteväxling på trafikens område bör vidare innebära en successiv höjning av koldioxidskatten på drivmedel. Totalt sett måste styrmedlen på trafikens område leda till kraftigt förbättrad bränsleeffektivitet i hela fordonsparken, att alternativa bränsleslag gynnas och kollektivtrafikens andelar av trafikarbetet ökar på bekostnad av privatbilism. Höjningarna av skatten på transporterna, främst bränslet, skall motsvaras av en sänkning av skatten på arbete. Tydliga mål bör fastställas för att utvecklingen skall drivas i rätt riktning och öka aktörernas möjlighet att arbeta med god framförhållning. Ett tydligt mål bör vara att minst hälften av alla bilar år 2010 drivs med annat än fossila bränslen. En tydlig strategi för hur detta mål skall nås bör utarbetas. Jag har tidigare talat om avfallsskatten. Kristdemokraterna anser att en sådan avfallsskatt bör införas i enlighet med Avfallsskatteutredningens förslag. Den modell som bör väljas är en s.k. nettodeponiskatt. Den fungerar så att skatten baseras på de invägda avfallsmängder som vägs in för deponering eller förbränning under en viss period, reducerat med de mängder som vägts ut under samma tidsperiod, dvs. gått ut på en kretsloppsmarknad. På detta sätt beskattas endast deponins tillväxt. Skatten bör omfatta alla deponier med en tillåten mottagningsplikt överstigande 50 ton per år. För att inte detta skall leda till en överflyttning av avfall till mindre deponier bör ett fribelopp om 50 ton införas för samtliga skattskyldiga deponier. Skatten bör omfatta både s.k. konsumtionsavfall, vilket definieras som hushållsavfall, park och trädgårdsavfall, byggoch rivningsavfall, icke branschspecifikt avfall och slam samt produktionsavfall. Produktionsavfall är sådant avfall som är knutet till produktionsprocessen, dvs. branschspecifikt avfall. Avfallsskatten är ett första steg i en kristdemokratisk skatteväxling där skatten oavkortat skall gå till miljöförbättrande åtgärder och till en sänkning av arbetsgivaravgiften. Om man sätter skattesatsen till 0,6 % av basbeloppet per ton avfall och skattesatsen för avfall som går till förbränning på 2,4 % av basbeloppet, inbringas ca 2 miljarder per år. Till slut vill jag säga några ord om båtskatten. Med anledning av att det finns fem olika motioner om en båtskatt har utskottet utan någon som helst motivering förordat att regeringen bör pröva frågan i samband med överväganden om ett fritidsbåtsregister. Enligt kristdemokraternas mening saknas det skäl för att ta upp denna tanke till särskild prövning. Fritidsaktiviteter av olika slag subventioneras i dag i stor utsträckning av allmänna medel, men detta gäller inte i fråga om båtsporten. De avgifter som kan tas ut i form av hamnavgifter, priser på sjökort m.m. torde mer än väl täcka kostnaderna för denna verksamhet. Därtill kommer den skatt som båtägarna erlägger för drivmedel och som blir mycket hög i förhållande till färdsträckan och till de jämförelsevis små samhällsinsatser som båtsporten drar med sig. Jag står bakom samtliga reservationer som har kristdemokratisk beteckning men yrkar endast bifall till reservationerna nr 1, 30 och 62. Låt mig också säga några avslutande ord till Rolf Kenneryd, som talade om att påverka i sak. Det är viktigt att påverka i sak, men det finns olika sätt att göra det. Det finns saker som händer utanför detta hus som inte handlar om regeringsförhandlingar, men där man ändå driver opinion för vissa frågor. Där menar jag att fler partier har varit verksamma att driva opinion mot förslaget om fastighetsskatt på jord och skogsbruk. Om Centern tror att endast det har påverkat fastighetsskatten i Sverige får de väl tro det. Men jag tycker inte att det är rimligt att framställa det på det sättet.

Fru talman! Jag kan inte avhålla mig från att ställa en fråga till Michael Stjernström som en i raden av talare som påpekar att finansieringen av EU medlemskapet strider mot svensk beskattningsprincip och är ett ovälkommet sätt att behandla skatter på, dvs. att man öronmärker pengarna på det här sättet. Jag måste fråga Michael Stjernström: Är inte detta egentligen bara en fråga om hur man väljer att definiera detta? Om man i ett visst statsfinansiellt läge bestämmer sig för att ytterligare spä på kostnadssidan med 20 miljarder, är det då inte rimligt att man också anger hur man har tänkt sig att förstärka inkomstsidan? Det behöver inte nödvändigtvis tolkas som att pengarna är öronmärkta, utan man anger hur det skall finansieras. Michael Stjernström sade att avfallsskatten skulle oavkortat gå till miljöförbättrande åtgärder? Är inte det i så fall att öronmärka skattemedel?
Fru talman! Jag vet inte hur noga Ronny Korsberg lyssnade på mitt anförande. Om man har en öronmärkningsprincip lyfter man fram det som en belastning på statsbudgeten. Detta är ett ovälkommet inslag. Det är mycket mer rimligt att ta det i helheten över statsbudgeten. Avfallsskatten ingår som en del i den skatteväxling som kristdemokraterna föreslår. Där finns det många delkomponenter.
Fru talman! Jag sade att jag stödde den här propositionen. Då bör man ju rimligtvis även stödja den i kammaren och stödja vännen Lisbeth Staaf-Igelström med argument. Jag börjar med pensionsavdragen. Michael Stjernström säger att detta inte är en skatteförmån. Om det inte är det, Michael Stjernström, föreslår alltså ni kristdemokrater att man tar bort de nuvarande regler som finns. Man skall få dra av hur mycket som helst. Nu är det ett basbelopp, och det är 10 % för inkomster mellan 10 och 20 basbelopp. Men om det inte är någon skatteförmån kan man ta bort alla dessa regler, eller hur? Det är bara kristdemokraterna som intar den här positionen. Alla andra partier har accepterat att vi skall ha vissa begränsningsregler. Men det kan ju inte ni göra, eftersom ni inte ser det som en förmån. Det är naturligtvis en förmån. Det är en skattekredit - självklart är det så. Det är bra om människor sparar till sin pension. Det är bra om människor investerar riskkapital. Det är bra om människor investerar och bygger hus som de kan bo i. Men jag tycker inte att vi politiker skall styra människors sparande. Michael Stjernström säger att det är bra med ett stort sparande. Det lärde jag mig när jag såg tidningen Spara och Slösa i skolan. Om man spar mycket får man pengar till investeringar. Men nu har vi en internationell ekonomi. Vad Michael Stjernström egentligen menar är att det är bra med investeringar. Ett stort finansiellt sparande är inte alls detsamma som investeringar. Det kan t.o.m. hämma investeringarna, och det gör det just nu i Sverige. Jag tycker att det kan behövas en båtskatt för att vi skall få in pengar. Jag tycker att de pengarna bl.a. Hur mycket pengar har Kustbevakningen att röra sig med för sjösäkerheten? Skar inte regeringen ner här sist? Hur mycket pengar har Sjöfartsverket för sina satsningar för fritidsbåtsturismen? Hur mycket pengar har de att röra sig med? Hur mycket skar regeringen i de anslagen sist? Jag vet svaren på dessa frågor. Därför vet jag att det behövs pengar. Jag vet att en stor del av sjösäkerhetsarbetet får utföras av ideella organisationer, som Svenska Livräddningssällskapet, på fritiden. De arbetar dag som natt och har oerhört dålig ersättning. Jag vet att det behövs mer pengar till sjösäkerheten. Därför tycker jag att det är rimligt med en båtskatt.
Fru talman! Det handlar alltså om en fördelning och att man väntar med att ta ut sina arbetsinkomster till senare i livet, Lars Bäckström. Man får ändå skatta för dem när de faller ut. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige uppmuntrar till sparande och inte har den här ryckigheten i beskattningen som innebär att det kommer nya regler varje år. Det ökar osäkerheten och gör att människor håller ändå hårdare i sina pengar. Jag är tveksam till om det här förslaget verkligen kommer att leda till en minskning av sparandet. Det finns så många andra osäkerhetsmoment. Jag tror faktiskt att man har fel även i detta. Jag är bekymrad över regeringens och stödtruppernas mycket negativa syn på sparandet. I olika sammanhang för man även fram att sparande i aktier skulle vara en passiv placeringsform. Jag tycker att detta har inspirerats mycket av LO:s resonemang där man talar om passivt och aktivt sparande. Jag är bekymrad över den utvecklingen.
Fru talman! Nu är vi alltså överens om att detta är en förmån, Michael Stjernström. Vi har begränsat förmånens storlek. Att man har rätt att göra avdrag är en förmån. Vi är överens om att det skall finnas ett tak för hur stora avdrag man skall få göra. Då är vi överens om principen. Nu diskuterar vi nivån inom samma princip. Vi har tydligen samma principsyn. Vi diskuterar en rimlig nivå. Då säger vi att det kan vara rimligt att sänka den här nivån något just nu när Sverige har så oerhört dåligt med pengar att vi inte har råd att hålla en anständig nivå på sjukvården. Det har kristdemokraterna påtalat. När vi inte har råd att hålla en anständig nivå för dagens pensionärer och på äldreomsorgen kan det kanske vara rimligt att vi drar ner på den här förmånen för morgondagens pensionärer. Det är detta vi säger. Det är samma resonemang när det gäller båtskatten. Jag säger att det behövs pengar till ökad sjösäkerhet och ökade insatser för strandstädning längs kusterna. Det behövs pengar till dessa saker. Då sägs det att det inte skall vara någon öronmärkning. Ni kan avvisa alla inkomstförstärkningar med argumentet att det inte skall vara någon öronmärkning, och ni använder det ständigt och jämnt. Ni tycker inte om att finansiera saker och ting. Det är bättre att lova förbättringar - bättre service, skattesänkningar och förmåner för den som skall investera i aktier och för den som skall pensionsspara. Dessutom har vi ett litet skatteavdrag för den som tänker bygga hus. Men det fungerar inte med den typen av önskningar.
Fru talman! När det gäller den sista slängen om finansiering vill jag säga att vi har finansierat de förslag som vi för fram i en total budget. Den är starkare än regeringens förslag. Om det finns något område i den proposition som vi nu diskuterar som kräver långsiktighet är det faktiskt pensionsfrågorna. Det begrep de partier som gjorde upp om detta i pensionsuppgörelsen. Det låter litet märkligt att man talar om fasta spelregler när man inte är beredd att göra detta på pensionsområdet. Jag tror inte att förslaget om båtskatt kommer att ge speciellt mycket pengar om det realiseras. Jag tror att det statsfinansiellt kommer att vara ett mycket lågt belopp.
Fru talman! Michael Stjernström berörde i likhet med Isa Halvarsson och Lars Bäckström, och möjligen också Carl Fredrik Graf, de problem som är förknippade med fastighetstaxeringen i attraktiva områden, dvs. skärgårdsfastigheter och liknande. Han begär i en reservation en utredning med uppgift att göra en förutsättningslös genomgång av fastighetsbeskattningens effekter på bl.a. skärgårdsbefolkningen och ange möjliga lösningar. Det finns alltså inga egna förslag till lösningar. Till detta vill jag gärna replikera att det finns angivet i betänkandet att den här frågeställningen, som i och för sig är mycket besvärlig, har berörts av Fastighetsskatteutredningen 1992. Den har berörts i betänkandet Principiella utgångspunkter för beskattning av fastigheter 1994 och i betänkandet från Skärgårdsutredningen 1994. Den är också för närvarande föremål för beredning inom den bostadspolitiska utredningen. Jag anser att detta är en reservation som definitivt inte tillför något som helst sakligt mervärde. Den kan definitivt inte anses vara ägnad att påverka i sak. Den ger ingen som helst inriktning när det gäller möjligheterna att lösa de problem som i och för sig är stora och som jag personligen betvivlar att man över huvud taget kan lösa inom fastighetsbeskattningens ram.
Fru talman! Det finns många förslag på hur det här skulle kunna se ut. Men man har ännu inte hittat den rätta modellen. Jag tycker att det är beklämmande att det är flera partier här i riksdagen - kanske t.o.m. en majoritet av partierna - som egentligen tycker att detta är ett problem, men man har ännu inte kommit till skott och hittat en lösning. Det hade varit en styrka om vi hade fått en majoritet för ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen att verkligen ta itu med detta. Jag beklagar att det inte blev så.
Fru talman! Michael Stjernström hade kunnat bidra med åtminstone embryot till ett förslag till lösning. Det hade jag betraktat som en väsentlig större styrka än den reservation som nu föreligger. Den är totalt uddlös.

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 28 och avslag på de 73 reservationer som fogats till betänkandet. Samtidigt vill jag rikta ett tack till vännen Lars Bäckström för hans stöd när det gäller pensionssparandet och båtskatten. Jag skulle inte ha kunnat uttrycka det bättre själv. Avgiften för Sveriges medlemskap i EU beräknas långsiktigt öka de offentliga utgifterna med 20 miljarder kronor. Riksdagen har under hösten 1994 fattat beslut som sammantaget år 1998 ger en inkomstförstärkning för den offentliga sektorn på ca 7,5 miljarder kronor. I detta betänkande tillstyrker utskottet ytterligare förslag om finansieringen. De förslag som tillstyrks avser en begränsning av avdragsrätten för privata pensioner, en fastighetsskatt på lokaler och industrifastigheter och höjningar av koldioxidskatten, skatten på el, produktionsskatterna på vattenkraftverk och kärnkraftverk, bilaccisen och bränsleskatten för arbetsfordon. En mindre avvikelse från regeringens förslag görs när det gäller vissa fordon inom gruvindustrin. De föreslagna inkomstförstärkningarna uppgår till 6,5 miljarder kronor. I betänkandet behandlas även ett antal motioner från den allmänna motionstiden beträffande bostadsbeskattningen och de indirekta skatterna. Utskottet föreslår tillkännagivanden till regeringen i fråga om en eventuell båtskatt och i fråga om en slopad hundskatt. Fru talman! Vi socialdemokrater har varit mycket tydliga när det gäller vilka principer som skall råda vid finansieringen av EU-avgiften. Vi har även varit mycket tydliga och på ett tidigt stadium talat om hur vi vill finansiera avgiften, och vi lägger nu fram förslag som uppfyller kraven på den återstående finansieringen. Ett förslag är att det allmänna avdragsutrymmet för privata pensionsförsäkringspremier och insättningar på pensionssparkonton begränsas. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att det med hänsyn till de numera väl utbyggda systemen för allmän pension och tjänstepension är möjligt och rimligt att trappa ned avdragsutrymmet till en mer avvägd nivå. Eftersom pensionssparandet ger höginkomsttagarna en större skattefördel än andra har nedtrappningen också fördelningspolitiska fördelar. Och det är en viktig princip för oss socialdemokrater att de som har mest får vara med och betala, även medlemskapet i EU. Förslaget har granskats av Lagrådet som har ansett att förfaringssättet, dvs. retroaktiviteten, kan godtas eftersom mycket annars skulle tala för att ett annat förfarande skulle medföra omfattande åtgärder som betingas av skatteskäl och som till stor del skulle motverka syftet med lagändringen. Ett annat förslag är att fastighetsskatten breddas till att omfatta kommersiella lokaler och industrifastigheter. Det finns flera skäl som talat för att välja ett ökat fastighetsskatteuttag framför andra skattehöjningar. Basen för fastighetsskatten är orörlig och ger därför upphov till begränsade ekonomiska snedvridningar. Den är enkel att administrera, och utrymmet för skattefusk är mycket begränsat. Nackdelen är att skattebelastningen är oberoende av den faktiska avkastningen. Detta gör att nivån generellt bör vara låg. Det gäller särskilt fastigheter som är utsatta för internationell konkurrens. En ytterligare synpunkt är att fastighetsskatten innebär en något mindre belastning i näringsverksamhet, eftersom kostnaden för skatten är avdragsgill. Regeringen har därför bedömt att en skälig nivå för fastighetsskatten är 0,5 % av taxeringsvärdet för industrilokaler och 1 % av taxeringsvärdet för kommersiella lokaler. Utskottsmajoriteten instämmer i regeringens synpunkter på detta område och anser att förslaget om en breddning av fastighetsskatten uppfyller de krav som lagts fast när det gäller finansieringen av Sveriges medlemskap i EU. Under den allmänna motionstiden har väckts ett antal motioner på fastighetsbeskattningsområdet. Jag skall kommentera några. I motioner från moderaterna och kds yrkas att den beslutade höjningen av fastighetsskatten skall återställas från 1,7 % till 1,5 %. Utskottsmajoriteten anser att beslutet om höjd fastighetsskatt skall ligga kvar. Vi anser bl.a. att det är oansvarigt att i det besvärliga ekonomiska läge som vårt land befinner sig i försvaga statsbudgeten med ca 2 miljarder kronor. Vidare har höjningen av fastighetsskatten också gjort det möjligt att undvika den extra höjning av den garanterade räntan för vissa bostäder som annars skulle ha skett. I ett flertal motioner begärs utredningar eller åtgärder som tar sikte på de problem som fastighetsskatten innebär för den bofasta befolkningen i skärgården och andra liknande områden. Bostadsutskottet har i sitt yttrande till skatteutskottet anfört att detta är en viktig fråga, inte minst i bostadspolitiskt perspektiv. Man anser vidare att innan någon ställning tas i frågan bör resultatet av den nyligen tillsatta bostadspolitiska utredningen avvaktas. Denna fråga har under senare år behandlats av flera utredningar, som konstaterat att möjligheterna att finna lösningar inom fastighetsbeskattningen är små. Utskottsmajoriteten anser att de effekter som uppkommer när fastighetspriserna inom vissa områden stiger, utan att detta beror på en ökad ekonomisk bärkraft hos ägarna, är ett allmänt problem som är svårt att lösa via skattereglerna. Vi är medvetna om att situationen för de fastboende i skärgården är bekymmersam, och vi förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen, då särskilt fastighetsbeskattningens effekter för de fastboende i dessa områden, samt vid behov vidtar åtgärder. Fru talman! En annan del av finansieringen av EU-avgiften är förslaget om höjning av koldioxidskatten på bränsle och skatten på elkraft. Koldioxidskatten är en viktig del i miljöhänsynen inom skattesystemet, och en höjning av den allmänna nivån både ger ett ekonomiskt tillskott och bidrar till en skärpning av miljöprofilen. Energiskatten på elkraft höjs för att man skall kunna behålla balansen mellan kostnaderna för uppvärmning med el och olja. På detta förslag har dels yrkats avslag, dels har ytterligare höjningar av skatterna föreslagits. Energikommissionen, som har till uppdrag att bl.a. lägga fram förslag om program med tidsangivelser för omställningen av energisystemet, arbetar för närvarande med de frågor som tas upp i motionerna. Kommissionen skall avlämna en rapport senast den 1 december i år. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att det inte är påkallat att ta ställning till yrkanden som är inriktade på en allmän omställning av energisystemet, utan i denna del bör Energikommissionens slutsatser avvaktas. Ett annat finansieringsförslag är att höja koldioxidskatten för industrin från en fjärdedel till hälften av den allmänna nivån. En sådan höjning kräver dock ett samtidigt införande av utökade nedsättningsmöjligheter för energiintensiva företag, om inte motsvarande beskattning införs samtidigt i våra konkurrentländer. Sådana regler kan emellertid komma i konflikt med gemenskapsreglerna och kräver därför djupare analyser. Dessa överväganden pågår nu inom regeringskansliet. Det är av största vikt att de överväganden som nu sker beträffande industrins skatteregler även omfattar växthusnäringen m.fl. branscher som befinner sig i ett utsatt läge. Det är viktigt att regeringen beaktar de problem som de konkurrensutsatta företagen har och utformar de kommande nedsättningsreglerna på ett sådant sätt att de svenska företagen inte får svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen. I propositionen föreslås vidare att trafikbeskattningen av arbetsfordon även skall gälla för fordon som används i industriell tillverkning. Här gör utskottsmajoriteten en mindre avvikelse från regeringens förslag, och det gäller de specialbyggda motorfordon som uppfordrar malmen ur gruvorna. De skall även i fortsättningen omfattas av industrinedsättningen. En höjning av produktionsskatterna för vattenkraftverk och kärnkraftverk ingår också i finansieringen. Det sägs vidare i propositionen att det under beredning av detta förslag förts fram önskemål om att vattenkraftsskatten i sin helhet skall ersättas med en fastighetsskatt. Denna fråga prövas nu inom regeringskansliet. Utskottsmajoriteten anser att även en höjning av skatten på äldre vattenkraft och på kärnkraftverk bör genomföras som ett led i budgetförstärkningen som en följd av EU-medlemskapet. När det gäller andra motionsyrkanden på detta område vill jag hänvisa till de överväganden som sker inom regeringskansliet. I ett flertal motioner tas upp frågan om skatterna och miljön. Regeringen har i en skrivelse "Miljön - vårt gemensamma ansvar" presenterat inriktningen av det miljöpolitiska arbetet. Det är angeläget att öka användningen av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken för att bl.a. skapa en riktig prissättning på miljöförstöringen och på uttaget av naturresurser. En ökad användning av miljöskatter och avgifter kan öka lönsamheten för investeringar i miljöskyddande och resursbesparande teknik, vilket ofta i sin tur leder till teknisk utveckling. Miljöanpassningen av det svenska energisystemet fortsätter, bl.a. för att minska riskerna för globala klimatförändringar. Beskattningar inom energisektorn är ett viktigt instrument i miljöpolitiken som bör utvecklas ytterligare. Dessa frågor kommer att bli föremål för en mycket ingående behandling i Skatteväxlingskommittén som nyligen påbörjat sitt arbete. Kommittén har en parlamentarisk sammansättning, och den har en stor frihet när det gäller inriktningen av dess viktiga arbete. Skatteuttaget för lätta fordon och motorcyklar har i princip varit oförändrat sedan 1987. Vidare föreslås att försäljningsskatten indexeras. Ett annat förslag är att skyldigheten att använda högbeskattad, miljöklassad dieselolja utvidgas till jordbrukstraktorer, terminaltraktorer, motorredskap och terrängfordon. När det gäller det sistnämnda förslaget uppfylls med detta den av riksdagen beslutade målsättningen om en miljöstyrning också beträffande arbetsfordonen. Det har väckts ett antal motioner om olika former av miljöstyrning inom trafiksektorn som avslås med hänvisning till det utredningsarbete som pågår inom området. I ett flertal motioner tas upp frågan om de mindre fiskefartygens skattebefrielse. Fartyg som används yrkesmässigt är befriade från energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt. När drivmedelsbeskattningen den 1 januari i år utvidgades till att omfatta fritidsbåtar bedömdes det som nödvändigt att låta de mindre yrkesfartygen övergå till ett restitutionsförfarande. I flera motioner framförs att restitutionsförfarandet innebär en belastning för de mindre yrkesfartygen. Utskottsmajoriteten har förståelse för den kritik som riktas mot restitutionssystemet men vill understryka att den ökade skillnaden i skattenivå för dessa bränslen medför ett ökat kontrollbehov. Vi utgår dock ifrån att regeringen noga följer utvecklingen på området och prövar möjligheterna till alternativa lösningar, som minskar olägenheterna med nuvarande bestämmelser. Fru talman! På två områden föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen. Det ena är frågan om slopad hundskatt, och det andra är frågan om eventuell båtskatt. När det gäller hundskatten anser utskottet att tiden nu är mogen att överväga att avskaffa hundskattelagen och registreringsskyldigheten från 1923. Skatten har en begränsad finansiell betydelse, och det kontrollbehov som motiverade att lagen infördes föreligger inte längre. Det har framställts ett flertal motionsyrkanden om båtskatt. Utskottsmajoriteten anser att det är lämpligt att i samband med de överväganden som skall göras beträffande ett fritidsbåtsregister även pröva frågan om en båtskatt. Fru talman! Moderaterna har yrkat avslag på samtliga förslag till skattehöjningar som behandlas i detta betänkande. De hänvisar till att de fullt ut har finansierat EU-medlemskapet och hänvisar till sin ekonomiska partimotion från januari i år. Deras förslag innebär att skatterna sänks med 46 miljarder kronor fram till 1998. De besparingar som föreslås är liksom tidigare riktade mot de svagare i samhället, medan skattesänkningarna gynnar höginkomsttagarna. Skall man göra uppoffringar, besparingar eller finansiera något, såsom t.ex. EU-medlemsavgiften, så måste dessa förslag på ett eller annat sätt kunna upplevas som någorlunda rättvisa av medborgarna i vårt land. Det är här skattepolitiken kommer in i bilden. Skattepolitiken är förmodligen det bästa fördelningspolitiska instrument vi har att tillgå. Det är troligtvis därför som Carl Fredrik Graf och moderaterna är så negativa till skattehöjningarna. Spåren av era skattesänkningar, som genomfördes under de borgerliga regeringsåren, förskräcker. Dessa skattesänkningar innebar att vi nu har en mycket stor och tung ryggsäck att bära på, och denna ryggsäck innehåller en mycket stor statsskuld, ett budgetunderskott och en mycket hög arbetslöshet.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström har på ett utifrån hennes utgångspunkter förtjänstfullt sätt redogjort för vad som står i denna handbok för skattehöjare, vilket man skulle kunna beteckna det här betänkandet som. Jag har en ganska kort repliktid, och det är därför svårt att kommentera samtliga punkter. Jag vill emellertid upprepa några av de frågor som jag ställde i mitt huvudanförande och som utskottets representant här inte med ett ord antydde något svar på. Den första principiellt viktiga frågan är naturligtvis det skattetryck som kommer att gälla i det här landet efter det att riksmötet avslutas på torsdag. Är det för lågt, är det lagom, eller är det för högt? Det är en fråga som jag vill ha svar på. En andra fråga som jag ställde var huruvida Lisbeth Staaf-Igelström ansåg att pensionssparandet är ett uttryck för skatteundandragande eller ett sätt för enskilda människor att trygga sin pensionering. Den tredje frågan gäller huruvida Lisbeth Staaf Igelström instämmer i det som jag citerade ur finansplanen från i januari. Där ansåg man ju att skattetrycket nu började nå gränsen. Den fjärde frågan är en fråga som jag vet är en av Lisbeth Staaf-Igelströms hjärtefrågor, nämligen båtskatten. Hon har funderat över den under många år och har förmodligen därför en uppfattning om vilket nettotillskott den kan ge till statsverket. Om detta skulle jag vilja ha, om inte en exakt beräkning, så åtminstone en idé. Slutligen konstaterar jag att man saknar en känsla för hur dessa förslag berör enskilda människor, företag och näringsidkare ute i landet. I stället resonerar utskottsmajoritetens representant med utgångspunkt från det rent fiskala behovet och ser inte de långsiktiga konsekvenserna av det som nu kommer att hända. Detta tycker jag att det finns anledning för Lisbeth Staaf-Igelström att fundera och reflektera litet grand över. Jag gjorde ett försök i mitt anförande att just koppla förslaget till enskilda människors situation.
Fru talman! Jag börjar med frågan om båtskatten och hur mycket den kommer att ge i nettotillskott. Vi kan tyvärr inte svara på den frågan ännu. Det är därför vi uppdrar till regeringen att utreda och pröva frågan för att sedan återkomma till riksdagen med ett förslag. Utifrån det får vi sedan se vad som gäller. När det gäller skattetrycket tror jag att det är ungefär lagom högt för att klara det budgetunderskott och den tunga ryggsäck som ni drog på oss under era borgerliga år. När det gäller pensionssparandet måste vi väl vara överens om att detta faktiskt är en skatteförmån och att det främst är höginkomsttagarna som tjänar på denna skatteförmån. Sedan kan man diskutera hur stor skatteförmånen skall vara.
Fru talman! Båtskatten håller på att bli något av ett huvudnummer i detta betänkande, som omfattar finansieringen av EU-medlemskapet. Men jag tolkar ändå Lisbeth Staaf-Igelströms replik så, att om ett införande av båtskatt inte ger så särskilt mycket så kan hon tänka sig att man skall avstå från att införa den. Då kan hon ju utan att ha sett någon beräkning tala om för mig var gränsen går någonstans. En sådan öppning kan ju göras redan i dagsläget utan någon beräkning, så att vi har någonting att gå efter i framtiden. Jag har inte fått svar på frågan om huruvida Lisbeth Staaf-Igelström och socialdemokraterna instämmer i dag med vad som stod i finansplanen i januari om att skattetrycket håller på att gå igenom taket. Jag tycker faktiskt att frågan vore värd en kommentar från utskottsmajoritetens representant. Däremot fick jag ett svar: Nu är skattetrycket rätt. Det var väl det som Lisbeth Staaf-Igelström sade? Vi skall alltså i Sverige leva med ett skattetryck på mellan 55 % och 60 %, vilket är väsentligt högre än i de flesta andra europeiska länder. Det är det besked som socialdemokraternas representant ger till kammarens ledamöter i dag. Av den orsaken har jag anledning att vara litet orolig för utvecklingen i den svenska ekonomin i framtiden.
Fru talman! Detta med att göra båtskatten till ett huvudnummer i dagens debatt har inte jag bidragit till. Jag tror att jag ägnade ungefär fem rader i mitt anförande åt frågan om båtskatten. Det är Carl Fredrik Graf och andra här som har bidragit till att det har blivit ett huvudnummmer. Som jag sade skall man pröva och utreda frågan. Sedan skall man återkomma till riksdagen med ett eventuellt förslag när det gäller båtskatten. När det gäller det här med skattetrycket, att vi hade nått taket osv. höjde ni under de borgerliga regeringsåren utgifterna och sänkte inkomsterna. Det är den ryggsäcken som vi fortfarande har att jobba med.
Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström sade i sitt anförande att kristdemokraternas förslag om att återställa fastighetsskatten till 1,5 % skulle vara ofinansierat. Men så är det inte. Kristdemokraterna står däremot fast vid den överenskommelse som träffades 1992 om en nedtrappning av bostadssubventionerna med 3 miljarder. Fördelningen gjordes på ett sådant sätt att höga kapitalkostnader fick en lägre nedtrappning eller befriades helt. Det är vår mening att fastighetsskatten bör återställas till 1,5 % och att besparingen i räntebidragen genomförs som vi kom överens om. Jag vill rikta en annan fråga till Lisbeth Staaf Igelström. Tror socialdemokraterna här i riksdagen verkligen att en minskning av pensionsavdraget minskar sparandet? Är det inte så, att förslaget i stället ökar osäkerheten och att behovet av att spara kvarstår?
Fru talman! Ni vill sänka fastighetsskatten från 1,7 % till 1,5 %. Det tycker vi är oansvarigt i dagens läge när vi har den ekonomiska situation i vårt land som vi har. Dessa pengar behövs. De har också använts för att hålla nere hyran för människor som bor i vissa bostäder. Den neddragning av pensionsavdraget som vi föreslår berör 10 % av dem som sparar i pensionssparande. 90 % berörs inte över huvud taget.
Fru talman! Om det vore så enkelt som att det bara berör 10 % vore jag glad. Men det sänder en psykologisk signal till människor som sparar i pensionssparande. De undrar om detta ytterligare kommer att förändras i framtiden. Blir det ytterligare neddragningar nästa år? Kan man lita på att politikerna ser till att det finns stabilitet i de olika ekonomiska systemen? Jag är rädd för att detta ökar osäkerheten ytterligare samtidigt som det kanske blir helt kontraproduktivt. Det gör människor så osäkra att de sparar ännu mera.
Fru talman! Vi skall också komma ihåg att pensionssparandet fortfarande är ett gynnat sparande. Jag tror att de flesta kommer att fortsätta att spara i pensionssparande.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström sade att hon hade förståelse för problemet med de små fiskebåtarna. Varför då inte hjälpa dessa fiskare? Fiskare som jag har talat med är bestörta över det som de upplever som en ren trångsynthet. Kontrollskälen är ju inte längre aktuella. Det krävs ett speciellt fartygstillstånd för att man skall få bedriva yrkesmässigt fiske. Då behöver man inte befara att fritidsbåtar tankar på felaktiga grunder. Fiskarna säger också att de inte blir räddade av någon allmän välvilja. Jag vill också ta upp detta med pensionssparande som är speciellt viktigt för kvinnor som har en ojämn arbetsinkomst - livsinkomsten skall ju vara det avgörande. Jag har mött kvinnor som har blivit väldigt oroade just över de signaler som har sänts ut. Sedan lever vi i en ekonomisk internationell miljö. Alternativet till pensionssparande i svenska institut är ju att man sparar utomlands. Förra året placerades 10 miljarder kronor utomlands, men det gjordes säkert inte av dessa kvinnor, och bara 6 miljarder inom landet. Oroar inte detta Lisbeth Staaf-Igelström? Är inte ni socialdemokrater medvetna om behovet av fasta spelregler för sparande, speciellt när det gäller pensionssparande?
Fru talman! När det gäller de mindre fiskefartygens skattebefrielse sade jag i mitt inledningsanförande att vi är medvetna om att det finns problem. Vi utgår också ifrån att regeringen noga följer frågan och om det behövs prövar möjligheterna till alternativa lösningar som minskar olägenheterna med nuvarande bestämmelser. Vi har alltså uppmärksammat frågan. När det sedan gäller pensionssparandet för kvinnorna vill jag återigen upprepa att det är 10 % av pensionsspararna som berörs av detta. 90 % berörs inte. Jag är helt övertygad om att det är ett ytterst fåtal kvinnor som befinner sig bland dessa 10 %, tyvärr måste jag säga. Det investerades 10 miljarder utomlands i olika försäkringar och 6 miljarder inom landet. Hur kan det komma sig att detta hände under 1994? Vi hade ju en borgerlig regering ända fram till oktober månad.
Fru talman! Jag är oroad över att man på det viset får ett ökat utländskt sparande, men det tycks inte Jag vill ta upp det här med båtskatten, som har varit en stor fråga. I morse framställdes det som att detta med båtarna är en nagel i ögat på socialdemokraterna. Det var därför som jag talade om avundsjuka och undrade hur mycket den var värd. Alldeles nyss fick vi veta att det skulle kosta att meta. Nu skall det kosta att ha båt. Vad är det nästa som man får betala för? Skall det kosta att ha cykel? Båtägarna betalar ju ändå ganska mycket i och med drivmedelsskatten. Båtklubbarna bedriver en ideell verksamhet, och det ser jag som någonting positivt till motsats vad som har sagts här förut. På Båtklubben hemma i Kristinehamn jobbar man med strandstädning och engagerar sig för sjöräddning. Det är ideella verksamheter. Man tar ansvar för bryggor och båtuppställning, och man arbetar verkligen med sin fritidssysselsättning. Man tycker inte att det behövs något statligt båtregister, eftersom det frivilliga fungerar väldigt väl. Staten behöver inte lägga sig i så mycket.
Fru talman! Först och främst, Isa Halvarsson, fick jag inte något svar på min fråga vad det berodde på att 10 miljarder kronor gick till olika försäkringar i utlandet förra året då det var en borgerlig regering fram till oktober månad. Den frågan fick jag inte något svar på. När det gäller vårt pensionsförslag leder inte detta till att pensionssparandet i utlandet ökar. Det gäller då avdragsmöjligheten. Beträffande båtskatten vill jag hänvisa till min vän Lars Bäckström. Han har tyvärr lämnat kammaren nu, men han talade så vällovligt om båtskatt tidigare att jag kan instämma i det. Fru talman! När det sedan gäller skatt på cykel är jag en mycket stor cykelentusiast. Det tror jag inte att jag kommer att medverka till.

Fru talman! Vi behandlar nu ett ärende som kallas Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen, m.m. Jag skall tala om "m.m.", dvs. min motion om hundskatten. Det är en motion som jag har upprepat ett par gånger. Den gäller att man skall avskaffa både hundskatten och kommunernas skyldighet att hålla ett hundregister. En del frågar mig hur många hundar jag har - de tror alltså att jag agerar i egen sak. Då måste jag göra dem besvikna. Jag har ingen hund. Jag är envis med mitt motionerande därför att jag är liberal och vill avskaffa förlegade regler av olika slag. Från många års yrkesverksamhet med tekniska fordonsbestämmelser vet jag att det är lätt att införa nya regler, men det är ofta mindre uppskattat att arbeta för att förenkla regelsystem, som man ibland t.o.m. struntar i för att de inte längre är så angelägna. Vi liberaler anser också att det är viktigt att det inte införs krångliga nya skatter, t.ex. på fritidsbåtar, eller en ny fiskevårdsavgift. Hundskatten har redan funnits alltför länge och bör nu avskaffas. Det ursprungliga syftet att hålla reda på hundägandet och att kunna ta hand om herrelösa hundar kräver inte nu längre ett system med hundregister och hundskatt. Med stor glädje har jag noterat att ett enigt utskott föreslår bifall till min och övriga motioner där man yrkar på ett borttagande av hundskatten. Detta är ett litet steg mot ett bättre samhälle. I det stora perspektivet är det en liten fråga, men det är viktigt att vi ger signaler om att ta bort krångelregler. Fru talman! Människans bästa vän är ju hunden. Hundens bästa vän kanske är riksdagen, som nu gör ett tydligt tillkännagivande till regeringen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Fru talman! Ett enhälligt skatteutskott står bakom det här betänkandet och det utskottsinitiativ som är taget. Det är bra. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är ett bra beslut. Jag vill ändå kommentera det litet grand, och därför har jag satt upp mig på talarlistan. Den här frågan har väckt en oerhört stor debatt i framför allt medierna. Det kommer fram människor till mig som vet att jag är skattepolitiker och säger: Där ser ni, politiker, vilka lagar ni har skapat! Inte ens landets statsminister kan leva efter de regler ni har infört, utan ni måste skapa undantagsbestämmelser. Det här skapar en tveksamhet och utgör en möjlig grogrund för kritik, som är obefogad. Jag läste i en tidning att det skulle vara fråga om skatteeffekter på 40 000 kr, att landets statsminister inte ens skulle klara att betala hyran. Det verkar ju konstigt. Om inte ens statsministern kan klara hyran, hur skall då en vanlig skattskyldig klara att leva efter de regler som finns i det svenska samhället? Jag vill i samband med detta ärende säga - kanske inte så mycket till kammarens ledamöter, som jag tror är hyfsat insatta i de här frågorna - att de medieuppgifter som har cirkulerat är inte korrekta. Det är just uppgifter - det finns inga beslut i den här frågan. Det finns uppgifter om ett förhandsbesked. Mig veterligen är ett förhandsbesked en affär mellan den som har begärt beskedet och den som har lämnat det, dvs. mellan den som skall ha beskedet och skattemyndigheten. Jag kan inte gå in och titta i några handlingar och utläsa vilka kostnadseffekterna blir. Detta är bara rykten, antaganden och gissningar. Då kan jag tillåta mig att anta, att om vi inte hade gjort den här ändringen hade det blivit effekter, men inte alls i den omfattning som har diskuterats. Det kanske kunde ha blivit fråga om ett förmånsvärde på 10 000 kr - det är min gissning - som sedan kanske också borde jämkas med tanke på de säkerhetsaspekter som finns. Det är ju så, att vad gäller Sagerska palatset hade man gjort en jämkning i förhållande till representationsuppdrag och i förhållande till säkerhetsaspekten i fråga om personskyddet, och det hade sänkt förmånsvärdet väsentligt. Vi kan alla erinra oss debatten om Svanholm, chefen för ABB. Den debatten gick i motsatt riktning. Då skrev en del medier att det var uppseendeväckande låga förmånsvärden. Nu extrapolerar man det åt det andra hållet. Om jag då säger att man kanske inte hade behövt göra den här lagändringen. Jo, jag tror att man behöver göra den i alla fall. Landets statsminister är nämligen inte bara en person vilken som helst, utan det är vår nations politiske representant. Här är det inte bara fråga om personskydd i största allmänhet, utan här är det fråga om ett nationellt skyddsintresse, som är oerhört viktigt att beakta. Då menar jag att det är rimligt att man utformar en särregel med tanke på det nationella skyddsintresset och det här uppdragets oerhört speciella och viktiga karaktär för nationen. Här har skatteutskottet kommit fram till en mycket bra teknisk lösning, som tillgodoser alla krav som kan ställas. Det finns ett uttryck från en gammal pjäs som jag en gång såg, och det är att "Caesars hustru får inte ens misstänkas". Det är riktigt. Landets främste företrädare får inte ens misstänkas för att få otillbörliga förmåner. Med den konstruktiva anda som har rått i skatteutskottet har vi skapat en lagparagraf som tillgodoser det kravet, dvs. att inte ens en misstanke faller om otillbörlig förmån. Därmed vill jag också säga att detta inte på något sätt är en indikation på att lagstiftningen i övrigt skulle vara grovt felaktig. Men visst kan vi se över den, som utskottet har sagt. Jag vill dock med det här säga att vi politiker får akta oss för att ta intryck av en uppskruvad mediedebatt, som ibland kan förekomma.

Fru talman! Vi har nu att hantera näringsutskottets delar av vårens kompletteringsproposition. Vi kan med denna kompletteringsproposition konstatera den socialdemokratiska regeringens kortsiktighet på näringspolitikens område. Det som var högsta visdom i januaribudgeten tvingas man nu revidera och justera. Man justerar och går i riktning mot en del av de invändningar vi moderater hade då. I januari föreslog man utgiftsökningar på t.ex. anslag för främjande av kvinnors företagande, tekniköverföring och investeringsfrämjande. Nu ändrar man inriktning och föreslår indragningar. Bristen på en klar strategi och inriktning av näringspolitiken är skadlig. Tillsammans med de tidigare återställarna med återreglering av arbetsmarknaden och de stora skattehöjningarna, har det bidragit till försämringar av näringsklimatet i landet. Den optimism som fanns i många företagarkretsar för ett år sedan har nu förbytts i misstro. I dagens betänkande behandlas ökade anslag till dessa delar instämmer vi moderater i utskottsmajoritetens ståndpunkt, varför jag yrkar bifall till utskottets hemställan i dessa delar. Vidare föreslås också att avkastningskraven vad gäller ALMI respektive Industri och nyföretagarfonden sänks. Vi anser att detta är fel. Det innebär dels att kapitalet kommer att förbrukas, dels att vissa lån blir ännu mer subventionerade än normala lån på marknaden. Vi bör ha en fungerande riskkapitalmarknad där det med riskkapitalavdrag och skattevillkor även i övrigt blir lättare att förmedla kapital. Med den här föreslagna förändringen fördröjs den nödvändiga utvecklingen. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen, reservation nr 1. Fru talman! Eftersom detta väl är näringsutskottets sista debatt för riksdagsåret vill jag också passa på att till protokollet få framföra mitt tack till Birgitta Johansson för trevligt genomförda sammanträden.

Fru talman! Näringsutskottet har, som framgår av betänkandet, kunnat enas på de flesta punkter i NU28. Det gäller t.ex. anslaget till Kommerskollegium, förvaltningen av det som återstår av löntagarfondsmedlen och kreditgarantier för civil flygmotorproduktion. Däremot har vi inte lyckats bli eniga om att sänka avkastningskraven för ALMI och för Industri och nyföretagarfonden. Det är ett förslag som har till syfte att öka utlåningen till projekt som kan bidra till ökad tillväxt, teknologisk förnyelse och nya jobb - inte minst i de mindre och medelstora företagen. I den reservation som moderaterna står bakom framförs i princip två invändningar. Med den första invändningen uttrycker man en oro för att ett sänkt avkastningskrav skall leda till att kapitalet urholkas på sikt. Det är förstås svårt att hävda motsatsen. Det sker med viss automatik om man förändrar avkastningskravet till att kapitalet bara skall bevaras nominellt intakt. Den andra invändningen handlar om att den här förändringen skulle innebära en subventionering av den här typen av lån i förhållande till de lån som marknaden erbjuder. Detta skulle i sin tur försvåra en övergång till en kommersiellt fungerande riskkapitaloch kreditmarknad, som man uttrycker det i reservationen. Det går som sagt inte att invända mot att ett sänkt avkastningskrav innebär att kapitalet mer eller mindre, beroende på inflationen, urholkas. Det uppstår med andra ord förr eller senare en kostnad för staten. Den här åtgärden måste dock, som vi ser det, ses mot bakgrund av de svårigheter som mindre och medelstora företag sedan en tid och för tillfället upplever när det gäller tillgången till riskvilliga krediter. Det är svårigheter som i sin tur beror på problemen allmänt i ekonomin och på krisen som banksektorn har genomlevt och delvis fortfarande genomlever. I det här läget menar vi att det krävs särskilda åtgärder bl.a. på det här området för att underlätta kreditförsörjningen och för att främja nya företag som kan bidra till att öka tillväxten och skapa nya jobb. Vi måste därmed ta i beaktande att när förutsättningarna förändras, t.ex. så att den kommersiella kreditgivningen fungerar bättre än i dag på de här områdena, kommer regering och riksdag att vidta åtgärder som anpassar avkastningskraven till de ändrade förutsättningarna. Det är förstås fullt tänkbart i ett bättre statsfinansiellt läge att tillföra nytt kapital. Det viktiga i dagsläget, i det korta perspektivet, är att ge ALMI och Industrifonden ett ökat handlingsutrymme i en situation där behovet av insatser är stort. Argumentet att ALMI:s och Industrifondens verksamhet skulle fördröja utvecklingen mot en normalt fungerande kommersiell riskkapital och kreditmarknad tycker jag är litet svårt att förstå. Det handlar ju om att skapa utrymme för ett något större risktagande och att därmed också ge utrymme för nya projekt. ALMI:s och Industrifondens verksamhet har framför allt kommit till för att komplettera marknaden på avsnitt där den här marknaden inte fungerar. Det finns bevisligen segment på riskkapital och kreditområdet där den kommersiella utlåningen inte fungerar tillfredsställande. Det är generellt sett där riskerna är något större, vid nya projekt och utvecklingsområden, vid nyetablering av företag osv. Ofta fungerar krediterna från ALMI som en nyckel som öppnar dörren också för mer kommersiella krediter. Industrifondens verksamhet är på motsvarande sätt ofta en förutsättning för att ett teknologiförnyelseprojekt skall komma till stånd över huvud taget. Vi menar att det är viktigare att de olika kreditformerna, samhällets insatser och de mer kommersiella insatserna kompletterar varandra snarare än att konkurrera med varandra. Fru talman! Jag låter mig nöja med detta. Ola Karlsson sade att det sker vissa justeringar av summorna bl.a. till kvinnligt företagande i kompletteringspropositionen.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

Fru talman! Så här i examenstider kan det kanske vara lämpligt att något värdera Göran Perssons insatser under det gångna året. Jag tycker att han är värd en hel del beröm. Han har gjort avsevärt mycket mera i fråga om budgetsanering än vad de flesta trodde. Om man ser tillbaka på för ett år sedan eller bara på fram till tiden för regeringsskiftet i oktober, tror jag att det var få som trodde att Göran Persson skulle vilja eller kunna minska barnbidraget, sänka ersättningen i akassan till 75 %, minska kommuners och landstings inkomster med drygt 9 miljarder kronor. Förmodligen var det inte så många som trodde honom om att vilja höja skatterna med mer än 55 miljarder kronor heller. Sammantaget får man nog säga att omfattningen av budgetinsatserna är imponerande. Han har faktiskt också klarat av, åtminstone i början, att leverera det han har sagt sig skola leverera. Dessutom är det värt att framhålla finansministerns pedagogiska talang, den är betydande. "Den som är skuldsatt är inte fri" är värt att citera många gånger. Varför har det då inte gått bättre för Sverige? Statsskulden är högre, räntorna är högre, arbetslösheten bara obetydligt lägre, medan kronan däremot är oerhört mycket lägre. Utsikterna till tillväxt, skuldminskning och lägre arbetslöshet och flera jobb framöver är mycket omdiskuterade. Bedömningarna går rejält isär i olika prognoser. Ingen, inte ens regeringen, spår någon direkt ljus framtid för Sverige. Jag tror att det handlar om två strategiska misstag. Det första gäller faktiskt pedagogik, det andra ekonomi. Inte ens Göran Perssons pedagogiska talanger har räckt till för att övertyga LO och andra löntagarorganisationer på arbetsmarknaden. Det är alldeles uppenbart att nattens avtal för de handelsanställda innebär att de inte tror ett dugg på det Göran Persson säger. Handelsanställda fick i natt igenom större löneökningar än i något annat avtal, större än den expansiva exportindustrins anställda. De har inte förstått eller inte brytt sig om att så höga löneökningar går ut över de arbetslösa som inte får några jobb. Jag tycker att det är en osolidarisk lönepolitik. Det är verkligen motsatsen till vad många brukar tala om, nämligen solidaritet mellan arbetslösa och dem som har jobb. Det bådar inte gott inför de offentliganställdas förhandlingar till hösten. Det är uppenbart att ganska många struntar i om avtalen resulterar i stora prisökningar som inte bara spräcker inflationsmålet utan också spräcker den övre gränsen för acceptabla prisökningar. Både prisökningarna och prisförväntningarna ligger ju redan långt över målet, och regeringen tycks inte ha något motmedel. Jag tar ganska ofta emot vuxenstuderande från komvux, folkhögskolor eller studieförbund. Påfallande många är fast i samma sorts politik som socialdemokraterna förespråkade när de var i opposition. Stimulera konsumtionen och låt den offentliga sektorn anställa fler, säger de, så kan Sverige lösa sina problem. Redan där har finansministerns pedagogik tydligen kommit till korta. Det är särskilt påfallande att många från arbetarrörelsen närstående skolor eller bildningsförbund vill skylla alla problem på spekulanter eller banker. De har uppenbarligen inte tagit intryck av Göran Perssons påståenden att det är för att vi måste låna så mycket pengar som vi är utsatta för långivaren och hans göranden och låtanden. Pedagogiken har, trots Göran Perssons stora skicklighet, inte räckt till. Förmodligen är en bidragande orsak att regeringen under det här första året har lierat sig så nära med både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som ju ofta och gärna skyller de flesta problem just på internationella spekulanter. LO, som också är regeringen närstående, driver dessutom linjen att man nog egentligen behöver varken höja några skatter eller spara på några utgifter. Det räcker att öka utlandsupplåningen rejält, för det skulle spara en massa pengar. Hittills har Göran Persson undvikit att låta lura sig till sådana påstådda genvägar. Men det är naturligtvis pedagogiskt svårt, även för en skicklig pedagog, att samtidigt vara både för och emot LO, att samtidigt vara både för och emot Vänsterpartiet och att samtidigt vara både för och emot Miljöpartiet. Det andra stategiska misstaget är ekonomiskt. Göran Persson bestämde sig från början för att det var omfattningen, volymen, av budgetsaneringen som var viktig. Sammansättningen - om man höjde skatter eller minskade utgifter - spelade ingen roll enligt honom. Budgetsaneringen skulle klaras till varje pris. Det skulle vara skarpa förslag, och det skulle vara många miljarder. Och det visade sig, föga förvånande, vara oerhört mycket lättare att få fram dessa miljarder skattevägen än besparingsvägen. Det strategiska misstaget var att blunda för att så omfattande skatteökningar är starkt skadliga för tillväxten och för möjligheten att få fram flera jobb och minska arbetslösheten. Det förvärrades ytterligare av omfattande återställare i det fåfänga försöket att blidka LO, särskilt återregleringen av arbetsrätten och återinförda offentliga monopol. Ännu tycks inte Göran Persson vilja inse att det inte går att driva ekonomisk politik på samma sätt som man städar en lägenhet eller något annat; ett rum i taget. Det förhåller sig faktiskt på den här punkten precis som det står i konvergensprogrammet, vilket är mycket intressant: Underskotten i de offentliga finanserna och den höga arbetslösheten är ömsesidigt beroende. De måste angripas samtidigt, står det. Men detta är precis det som regeringen och dess olika partner inte gör. Både Göran Persson och finansutskottets ordförande har tvärtom gjort en stor poäng av att man skall arbeta stegvis. Först skall man ta ner underskotten och sedan skall man gripa sig an tillväxten och jobben. Folkpartiets krav på att slopa hinder för tillväxt och att genomföra budgetsanering på ett sätt som inte försvårar utan stöder tillkomsten av nya jobb har avfärdats med ganska spydiga kommentarer om att det inte är tid för akademiska seminarieövningar eller annat nu. Jag är optimist till naturen, och jag trodde ett slag att skrivningarna i utkastet till konvergensprogram var ett uttryck för omtänkande. Jag trodde att finansministern nu faktiskt insåg att önskemålen om tillväxt och fler jobb i privata företag kräver konkreta åtgärder. Detta visade sig tyvärr vara enbart en läpparnas bekännelse. Det hade ju annars varit mycket enkelt, och från budgetsynpunkt helt okomplicerat, att t.ex. ta bort två saker. Man hade kunnat ta bort den från tillväxt och jobbsynpunkt helt meningslösa matmomssänkningen och ta bort den föreslagna skatteökningen genom att företagen skall betala in moms innan de ens har fått betalt från sina kunder. Regeringen kan inte gärna tro att det senare förslaget uppmuntrar intresset för fler företag och därmed fler jobb. Det är ungefär som om Göran Persson eller vi andra löntagare skulle tvingas betala inkomstskatt innan vi har fått någon inkomst. Om regeringen skulle behandla löntagarna så skulle det bli ett ramaskri, men tydligen tycker inte socialdemokraterna att det är så kinkigt med företagare. Jag tycker att det är dåligt. Även i fråga om arbetsrätten finns goda argument för ett omtänkande under diskussionen om konvergensprogrammet. I våras skrev man ju att man hoppades att parterna på arbetsmarknaden skulle lösa denna fråga i avtalsförhandlingarna. Det har nu visat sig vad de flesta rimligen måste ha insett från början: Parterna misslyckades. Men regeringen envisas fortfarande med att parterna skall lösa frågan. Nu skall det ske i den kommission där parterna finns med. Och allt som står i konvergensprogrammet är några meningar om kommissionens direktiv. Fru talman! Tillväxtens betydelse för jobben och för de offentliga finanserna illustreras mycket tydligt av de många och skiftande prognoserna för den ekonomiska utvecklingen. De är mer olika än på mycket länge. Regeringen och Konjunkturinstitutet är mest optimistiska. Några andra är betydligt mer bekymrade. Konjunkturinstitutet har lämnat ifrån sig ett alternativt scenario, som visar precis detta. Tillväxten är nyckeln till om politiken skall leda till framgång eller misslyckande. KI beskriver detta alternativ som en förlängning av dagens situation ytterligare några år. KI har lagt in vad de själva kallar "en mer normal konjunktursvacka" 1997 och 1998 - inget anmärkningsvärt, inga minskningar, utan bara en normal konjunktursvacka. I genomsnitt för 1990-talet blir tillväxten då några tiondelar lägre än vad regeringen räknar med, och det kan ju synas vara en ganska liten förändring. Men resultatet blir alarmerande. Den öppna arbetslösheten ligger kvar på 7,5 % ännu vid sekelskiftet. Inflationsmålet överskrids tre år i rad. Statsskulden blir väsentligt större och skulden enligt konvergenskriterierna ligger kvar på 85 % tre år i rad, 1997, Jag hoppas att det inte går som i KI:s alternativkalkyl. Men uppenbart är att alla prognoser är väldigt känsliga för tillväxten, även för små förändringar i tillväxten. Regeringen måste väl i all sin dar ha ambitionen att det skall gå något bättre även än huvudscenariot och de egna prognoserna. Där är ju tillväxten bara ett enda år ens i nivå med andra jämförbara länder, så Sverige fortsätter att halka efter. Arbetslösheten ligger kvar på 10 % vid sekelskiftet. Det konstiga är att regeringen ändå inte har brytt sig om att skaffa sig någon tillväxtpolitik för flera jobb. Fru talman! Finansdepartementet har en grupp forskare som skall bistå med ekonomisk kunskap, det s.k. Ekonomiska rådet. I måndags den hade en diskussion - Bo Lundgren nämnde den också - om hur den ekonomiska politiken skall utformas när man har stora offentliga skulder. Deltagarna kom passande nog från huvudsakligen Italien och Sverige. En av slutsatserna var faktiskt ganska slående. Framgångsrika länder hade klarat budgetsaneringen huvudsakligen med besparingar. Mindre framgångsrika länder hade ägnat sig åt skatteökningar. Skälet till att de länder som hade ägnat sig mest åt skatteökningar inte var framgångsrika, dvs. inte hade någon stabil budgetsanering, var att skatteökningarna hade hämmat och försvagat tillväxten och medfört hög eller mycket hög arbetslöshet. För att vara litet polemisk kan jag säga att slutsaterna från detta seminarium faktiskt visar stora likheter med den borgerliga reservationen till dagens finansutskottsbetänkande. Göran Persson deltog i detta seminarium, vilket kanske vittnar om ett omtänkande. Jag vill därför fråga honom vilka slutsatser han drog av detta seminarium. Nu har han visserligen gått ut ur salen, men någon kan väl vidarebefordra frågan. Vilken sorts åtgärd är det som skall stimulera tillväxten och jobben enligt honom? Det är nämligen väldigt klart vad det inte får vara. Det får inte vara slopad straffskatt på riskkapital. Det får inte vara lägre arbetsgivaravgifter eller lägre moms för tjänstesektorn. Det får inte vara avreglerad arbetsrätt eller slopade offentliga monopol. Allt det har ju ett antal borgerliga partier, med Folkpartiet som viktig talesman, föreslagit. Men vilka åtgärder skall det vara då? Jag tycker att det skulle vara ett fattigdomsbevis om regeringen utlovar en tillväxtproposition om några månader, utan att kunna ange någonting om innehållet. Fru talman! Jag sade inledningsvis att Göran Persson ända till nyligen har levererat vad han har sagt sig vilja leverera. Men under våren har han i fråga om budgetsaneringen gjort några allvarliga snedsteg, faktiskt på fyra punkter. Det rör sig om 98 miljarder kronor för snedsteg i förskönande budgetriktning. För det första har regeringen räknat in pensionärernas premiereserver i det offentliga sparandet. Det är ungefär 40 miljarder kronor - ren bokföring. För det andra har man räknat in utflyttning av lån från SBAB på 30 miljarder kronor - också en ren utflyttnings-/bokföringstransaktion. För det tredje återstår en hel del besparingsbeslut att genomföra. Där finns det bara principer, och den faktiska utformningen är ännu under utredning. Det handlar om många saker: förtidspensioner, räntebidrag, handikappersättning, Justitiedepartementets område, Näringsdepartementet, försvaret och statlig konsumtion - många miljarder. För det fjärde återstår enligt regeringens egna prognoser 16 miljarder kronor som inte ens har ett principiellt innehåll utan är helt blanka. Det blir alltså 98 miljarder kronor i bokföring eller opreciserat. Det är knappast skarpa förslag utan snarare lösa skott. 98 miljarder kronor är ungefär 6,5 % av BNP. Det vore intressant att få en kommentar till detta från finansministern eller utskottets talesman. Fru talman! Jag hade gärna sett att konvergensprogrammet blev så bra att Folkpartiet kunde ställa sig bakom det. Ett slag trodde jag att det skulle gå. Vi i Folkpartiet var beredda att göra mycket allvarliga och långtgående ansträngningar. Det hade varit bra för Sverige. Några goda tecken framkom under diskussionerna, men det visade sig sedan att Socialdemokraterna inte ville, eller inte orkade, fylla på orden med konkreta åtgärder. Att då ställa sig bakom konvergensprogrammet skulle vara som att köpa grisen i säcken. Det är i allt väsentligt samma politik som beskrivs i dagens betänkande och i konvergensprogrammet. Två av riksdagens partier står bakom båda dokumenten, nämligen Socialdemokraterna och Centern. Två andra partier, kds och Miljöpartiet, lyckas med konststycket att på en och samma gång vara både för och emot samma ekonomiska politik. Dels har de reservationer i dagens betänkande mot den ekonomiska politiken, dels ställer de sig bakom samma politik när den formuleras i konvergensprogrammet. Det skall bli mycket intressant att höra Mats Odell och Roy Ottosson förklara denna "akrobati". Fru talman! Folkpartiet står givetvis bakom alla reservationer i betänkandet som jag har undertecknat, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 1 och 135.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 2. Mina partikamrater Ingrid Burman, Eva Zetterberg och Ulla Hoffmann kommer att lägga vissa andra yrkanden. Jag lovar dock att det inte blir alltför många. Jag fick mig tillsänt ett exemplar av tidningen Växjöbladet-Kronobergaren, där Per-Ola Eriksson har en betraktelse över Vänsterpartiet och momssänkningen. Han försöker skapa en motsättning mellan Gudrun Schyman och mig. I dag finns vi båda i kammaren, så Per-Ola Eriksson kan passa på att försöka reda ut detta. Per-Ola Eriksson försöker alltså skapa en motsatsställning - jag gratulerade Olof Johansson den 5 Gudrun Schyman har talat om gåsleversocialism. Jag är litet rädd att Per-Ola Eriksson inte riktigt förstår sig på ironi. Jag har just talat med Gudrun Schyman, för det handlar just om ironi. Man angrep ju oss under alla år då vi talade om sänkt matmoms. Vi beskylldes för att ägna oss åt gåsleversocialism. Det har Gudrun Schyman i ironiskt syfte tagit upp. Den poängen har Per-Ola Eriksson uppenbarligen missat. Jag är en förhållandevis artig person. Jag tycker t.ex. att det hör till god ton att vara närvarande i kammaren när man skall delta i en debatt. Det hör också till god ton att man gratulerar en motståndare, även om man har fått stryk. Om Per-Ola Eriksson noga följer den debatten skall han se att jag faktiskt vänt mig mot kombinationen momssänkning för mat respektive sänkta nivåer för a-kassa och sjukersättning. Sammantaget blev fördelningseffekterna av detta orimliga. Häromdagen träffade jag en partikamrat från Jämtland. Hon berättade att hon har 4 900 kr i akassa. Hon skulle förlora ungefär 300 kr i månaden på det förslag som Per-Ola Eriksson har förhandlat fram med Göran Persson. Min partikamrat har räknat ut att hennes familj kanske skulle tjäna ungefär 150 kr i månaden på momssänkningen, men under förutsättning att den verkligen slår igenom på priserna. Detta är högst osäkert.

Ni fick ju nästan allt ni pekade på. Men gratulationen betyder inte att jag uppskattade politiken. Olof Johansson skrev en gång i vintras riktat till oss vänsterpartister när vi hade träffat ett antal uppgörelser med Socialdemokraterna: Vänta er inget tack! Det skall kanske förstås som bakgrund till Per-Ola Erikssons försök att slå in en kil mellan Gudrun Schyman och mig. Anne Wibble säger att Göran Persson är en god pedagog. Det håller jag helt med om. Därför skulle jag väldigt gärna vilja höra finansministern utveckla sin pedagogiska talang när det gäller just den formulering i konvergensprogrammet som handlar om att sysselsättningen nu skall få en lika ambitiös behandling som konvergenskriterierna. En annan mycket god pedagog är Milton Friedman. Jag vet inte hur många av er som var med på den tiden då han fick nobelpriset, 1976. Han förklarade i svensk TV på ett oerhört pedagogiskt sätt den nya monetaristiska linjen. Han jämför ekonomen och sig själv med en läkare som skall bota den sjuka samhällskroppen. Han för ett resonemang om detta och säger: Det gäller verkligen att stå fast. Det här med arbetslösheten får man ta. Det krävs en chockterapi. Han älskar liknelser och använder gärna medicinska termer - det krävs chockterapi. Man måste alltså göra allt. Inflationstakten måste tas ner. De offentliga finanserna skall saneras. Den offentliga sektorn skall bantas. Om det går ut över arbetslösheten får man ta det, därför att långsiktigt får man fart på det kapitalistiska systemet. Långsiktigt kommer då också arbetslösheten att så att säga resa sig upp. Jag har en konkret fråga till Göran Persson: Om det nu skulle vara så att arbetslösheten mot vår önskan stiger framåt hösten beroende på en olycklig konjunkturutveckling internationellt e.d., betyder då meningen om en lika ambitiös behandling att vi kan komma att bli tvungna att frångå konvergenskriterierna därför att de kan komma i konflikt med arbetslöshetsmålet? Kom inte och säg att det inte kan finnas någon motsättning mellan arbetslöshetsbekämpning och inflationsbekämpning i vissa bestämda situationer! Om Göran Persson har den uppfattningen är han, skulle jag vilja påstå, väldigt unik. En så extrem ståndpunkt har inte ens plutonen av monetaristiska ekonomidoktorer hos riksbankschefen. Bo Lundgren jämför EMU-processen vid ett maratonlopp. Det är märkligt med dessa medicinska, och nu alltså också idrottsliga, termer. Man skall plåga sig och springa långt, och om några faller omkull på vägen så får det väl bli så. Bo Lundgren talar mycket vältaligt om massarbetslösheten. Det är litet märkligt att höra en moderat prata om massarbetslöshet. Det är nästan så man tycker sig känna igen Ernst Wigforss i en del av Bo Lundgrens vändningar. Men det är väl ändå så att det samhälle som ni moderater alltid har strävat efter och som ni nu i samband med EMU-medlemskapet osv. vill ha in oss i, faktiskt är ett samhälle där kanske 10 15 % står utanför arbetsmarknaden. Våldet på gatorna och sådana saker har länge varit utvecklade i den här typen av samhälle. Det är ett mer brutalt klassamhälle där en betydligt lägre andel av kvinnorna har jobb. Den politik som fördes när Bo Lundgren var skatteminister har prövats i verkligheten. Den bidrog till att Sverige då hamnade på massarbetslöshetens nivå. Jag skulle vilja höra Bo Lundgren säga någonting åtminstone litet självkritiskt om detta. Anne Wibble säger att vi vänsterpartister skyller allt på den internationella spekulationen. Men om hon har lyssnat på vad vi har sagt i den ekonomiska debatten, så vet hon att vi faktiskt också skyller en liten del på henne själv. Vi tillhör inte dem som förenklar; jag har aldrig påstått att det var den borgerliga regeringen som åstadkom allt elände, och att allt var frid och fröjd dessförinnan. Jag har stått i den här talarstolen och erkänt att om Vänsterpartiet hade varit mer konstruktivt på 80-talet, så hade kanske såväl arbetslösheten som budgetunderskotten varit något lägre i dag. En av de få saker som jag välkomnar i konvergensprogrammet är faktiskt det lilla försöket att för en gångs skull inte vara så partipolitiserande som socialdemokrater brukar vara i sådana här sammanhang. De brukar säga att allt är borgarnas fel. Den historiska analys som presteras i konvergensprogrammet är litet bättre. Men en viktig förklaring till att vi i dag har massarbetslöshet är ändå den borgerliga politik som redan då kallades för tillväxtpolitik. Ofinansierade skattesänkningar i kombination med den olycksaliga knytningen av kronan till ECU:n och den ofinansierade skattereform som ni folkpartister genomdrev ihop med socialdemokraterna bidrog till massarbetslösheten. Anne Wibble är också en pedagog, tycker jag. Jag skulle vilja höra henne förklara det här med sänkta skatter, sänkta arbetsgivaravgifter eller sänkt moms i tjänstesektorn. Det är ju faktiskt, för en gångs skull höll jag på att säga, en punkt där vi vänsterpartister är ganska överens med folkpartisterna. Det är nödvändigt att sänka skatterna eller att på andra sätt stärka ekonomin i tjänstesektorn. Vi är också överens om att det är i tjänstesektorn som den stora massan av nya jobb måste komma. På en punkt är dock den folkpartistiska politiken för mig fullständigt obegriplig. Lars Bäckström hade den här frågan uppe i gårdagens skattedebatt. Jag vill upprepa den, för den fick inte något riktigt svar i går. Anne Wibble tog ju här upp exemplet med städning och att regeringen inte kunde det här med städning; man skulle städa ett rum i taget. I och för sig brukar jag när jag städar alltid ta ett rum i taget, men det kanske finns någon bättre metod där man tar alltihop på en gång. Anne Wibble får väl lära mig hur man gör. Men strunt detsamma! Kan Anne Wibble då förklara för mig: Om man nu sänker arbetsgivaravgifterna på privata städfirmor, varför skall då inte kommunala städare få samma sänkning som exempelvis gäller för arbetsgivaravgifterna? Är det inte konkurrensneutralitet som skall gälla? Varför detta ideologiska angrepp på den offentliga sektorn? Skall inte den offentliga sektorn ha chansen att konkurrera på någorlunda lika, rimliga villkor? Varför är det enbart privata tjänster som skall åtnjuta den här favören? Nu kanske Anne Wibble tycker att detta hör till gårdagens kommunala debatt. Men eftersom vi nu ändå har modern till Nathalieplanen närvarande, skulle jag gärna vilja höra Anne Wibble ge några kommentarer kring detta med den kommunala ekonomin. Är det inte så att kvinnojobben i den offentliga sektorn och i kommunerna är någonting som också folkpartister inser är grundläggande för den relativt sett fortfarande höga kvinnliga förvärvsfrekvensen i Sverige? Hur kan då Folkpartiet och Anne Wibble stå bakom en politik som i realiteten innebär att vi späder på massarbetslösheten med ytterligare kanske 50 000 80 000 kommunalt anställda, varav den stora majoriteten är kvinnor? För mig är denna politiska hållning obegriplig, inte bara för att den nu uttrycks också av Socialdemokraterna i och med att man inte får kompensation för egenavgifterna utan också av Folkpartiet. Nu står Roy Ottosson på tur efter mig, och jag vill inte ha någon stor strid mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Efter att ha lyssnat på Birger Schlaug under de senaste veckorna måste jag säga att jag upplevde en oerhört stor förvåning över att Miljöpartiet helt plötsligt anslöt sig till konvergensprogrammet. Det handlar ju ändå om att konvergera in i EMU. Allra sist till finansministern: Nu har jag sagt ganska mycket negativa saker, men jag vill avsluta med att försäkra finansministern och alla andra som sitter här att Vänsterpartiet inte har givit upp ambitionen att spela en konstruktiv roll i den ekonomiska politiken. När ni har tänkt igenom det hela framåt hösten kanske ni ändå kan komma fram till att vänstersamarbetet inte var så dumt, att det var då vi tog de stora tagen och hämtade hem den större delen av saneringen av de offentliga finanserna. Vi är inte omöjliga. Vi är inte bittra och känner oss inte svikna. Kom gärna tillbaka till oss i höst, Göran Persson, så kan vi nog resonera.

Fru talman! Bo Lundgren, namnbyten i sig löser inga grundläggande problem. Det var väl likadant när ni bytte ut namnet Högerpartiet mot Moderata samlingspartiet. Det har ju inte inneburit att ni på något sätt har gjort er av med er gamla historia, då ni med liv och lust bekämpade den allmänna rösträttens genomförande i detta land. Det är fortfarande det gamla högerpartiet. Men det kanske inte är detta som vi skall diskutera i första hand. Till att börja med är detta med de statliga företagen en missuppfattning. I Gudrun Schymans och mitt inlägg i Dagens Nyheter i dag konstaterar vi bara att om man går tillbaka till den ekonomiska historien, så visar det sig faktiskt att det statliga ägandet har varit väldigt grundläggande för att man i kombination med privata exportföretag har kunnat utveckla en rad världsunika svenska produkter. Den offentliga sektorn har spelat en mycket avgörande roll för t.ex. läkemedelsindustri, telefoni osv. Det är detta vi konstaterar. Därför är det med mycket stor förvåning vi nu konstaterar att regeringen ställer sig bakom det gamla borgerliga utförsäljningsprogrammet.

Fru talman! Jag har inte sagt att Vänsterpartiets politik är densamma i dag. Vår politik utvecklas ständigt. Jag påstod inte heller att Moderata samlingspartiets politik i dag är identisk med Arvid Lindmans gamla politik. I början av 1900-talet stod högern i mycket hög grad just för statlig ägande. Det skulle vara den stora starka staten, kungen och militären, som skulle vara ledande i samhället. Däremot hade han som skrev första partiprogrammet åt oss, Carl Lindhagen, kommit från Anne Wibbles parti och över till det socialdemokratiska vänsterpartiet. Han var en mycket hängiven anhängare av kooperation och gräsrotsdemokrati och en mycket stark motståndare till den stora starka överhetsstaten. Sedan bara ett par ord om forskning och sådant. Detta är också en av de punkter där jag tror att Bo Lundgren och jag är ganska så överens när det gäller vikten av utbildning, av utbildningssamhället. Men vad jag inte kan förstå i den moderata politiken är just detta med den demokratiska styrningen av utbildningen och forskningen. Angående t.ex. stiftelserna lyckades ni alltså låsa in en hel del av pengarna i stiftelser där man inte utsätter det hela för konkurrens. Det är ett litet gäng som skall sitta i allsköns ro och dela ut pengarna utan inbördes konkurrens.

Fru talman! Jag är i motsats till Johan Lönnroth mycket glad över att tillhöra ett parti som varken har bytt namn eller ideologi. Vi i Folkpartiet är mycket stolta över vår ideologi, och den är oss väl tjänlig fortfarande. Vi behöver inte använda några knep för att skilja oss från historien. Johan Lönnroth höll ett intressant anförande. Det innehöll praktiskt taget ingen kritik mot regeringen. Det är ju faktiskt regeringens politik som genomförs i verkligheten. Johan Lönnroth gjorde också några andra misstag. Jag är inte mamma utan mormor till Nathalie. Min poäng var att ekonomisk politik inte är detsamma som städning. Det är mycket möjligt att Göran Persson är jättebra på städning, kanske Johan Lönnroth också - vad vet jag. Men ekonomisk politik går inte till på det sättet. Beträffande ekonomin kan man inte ta en sak i taget. Man måste - precis som det står i konvergensprogrammet - försöka att hålla mer än en grej i huvudet samtidigt. Man måste klara ut både budgetsaneringen och tillväxten av jobben. Annars är det hela dömt att misslyckas, och Sverige fastnar då i massarbetslösheten. Johan Lönnroth tog upp frågan om lägre skatt på tjänstesektorn och konkurrensneutralitet. Jag kan bara hänvisa till Folkpartiets motioner och annat där det framgår mycket tydligt att vi självfallet skall vara konkurrensneutrala. Vi skulle gärna se att man sänkte momsen, men det går inte att genomföra för närvarande. Därför har vi lagt fram ett konkret förslag, eftersom det är bråttom med jobben. Vi kan inte sitta och vänta på att andra skall hinna tänka om. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna i två steg med sammanlagt ca 7,5 procentenheter. Johan Lönnroth tycks tro att de nya jobben skall komma i offentlig verksamhet. Detta är nog dömt att misslyckas. Det är ungefär som de socialdemokratiska människorna från bildningsförbunden som tycks vara fast där. Jag tycker nog att frågan om den kommunala sektorns stabilitet borde riktas snarare till Göran Persson, som har lovat mera pengar men inte hållit detta löfte.
Fru talman! Först detta med historien. Jag blev litet grand förvånad. Jag trodde att Folkpartiet var det parti som hade bytt namn oftast. För att gå riktigt långt tillbaka i tiden så hette det väl Liberala samlingspartiet. Sedan var man uppdelad på två partier, de frisinnade och liberalerna. Efter det gick man ihop till Folkpartiet. Och för inte så länge sedan - om jag inte har missuppfattat det hela - bytte man namn till Folkpartiet liberalerna. Jag förstår att det var det här problemet med att moderaterna höll på att knycka liberalismen. Sedan blev ju socialdemokraterna socialliberaler osv. Sedan dess har man svårt att finna sin roll litet grand i svensk politik. Därför håller man på att hatta så här med namnet. Så det som Anne Wibble sade var väl inte riktigt rätt. Vi skall försöka att hålla fler saker i huvudet. På den punkten är vi alldeles överens, Anne Wibble. Det är därför som jag tycker att det är lämpligt att inte bara hålla den privata tjänstesektorn i huvudet, utan man borde samtidigt hålla den offentliga tjänstesektorn i huvudet. Jag skall gärna ta en debatt också med regeringen och socialdemokratin om den politik mot kommunerna som nu alltmer börjar att likna Anne Wibbles tidigare Nathalieplan. Men jag ställde alltså frågan till Anne Wibble. Hur kan Anne Wibble förklara att man skall ge de privata städfirmorna en fördel som inte de kommunala städfirmorna skall få? För mig är detta obegripligt. Varför skall det inte råda konkurrensneutralitet?
Fru talman! Folkpartiets namnbyten har skett som en markering av den ideologiska kontinuiteten, inte som i Västerparitets fall där man har gjort sig av med namnet för att försöka att dölja den historiska ideologin. Det är en stor och väsentlig skillnad. Vi är stolta över vår ideologi. Det har jag inte hört Johan Lönnroth försöka sig på att vara när det gäller hans ideologi, och det är väl klokt det. Folkpartiets politik visar en starkare bas för det som vi tycker är väldigt centralt för människor, nämligen jobben och välfärden. Med de exempel som jag nämnde - sänkta arbetsgivaravgifter för tjänstesektorn och självfallet en konkurrensneutralitet - får man med Folkpartiets politik en betydligt starkare ekonomi. Vi kan börja kämpa oss ur massarbetslösheten. Det blir därmed en starkare ekonomisk situation i kommunerna. Jobben där blir tryggare. Vi får en bättre kvalitet på omsorg, vård och utbildning. Det blir över huvud taget en mera tillförlitlig trygghetssituation för många människor. Människor skulle med Folkpartiets politik känna en större tillförsikt inför och en större tillit till att de sociala systemen håller vad de har lovat. Jag tror att detta är oerhört centralt. Många människor är i dag pessimister. De upplever att regeringens politik inte håller vad den har lovat. De är väldigt nervösa, och jag förstår dem. Folkpartiets politik skulle ge en väsentligt förbättrad situation. Det är också därför som jag har försökt att intressera olika regeringsföreträdare för att lägga om politiken litet grand i tillväxt och jobbstimulerande riktning. Tyvärr har inte Johan Lönnroth velat bidra till detta.
Fru talman! Också det här med den ideologiska kontinuiteten förvånar mig något. Det råkar vara så att jag ofta befinner mig i närheten av ett antal personer som står Anne Wibbles parti nära. De upplever det nog så att Folkpartiet har genomgått en ganska dramatisk förändring högerut. En gång fanns det en tid då Folkpartiet kallade sig för vänstern. Det fanns en stark vänsterliberalism i det här landet som krävde republik och som angrep den gamla högerns överhetsstat. Den ser man nu inte mycket av. Så upplever de få kvarvarande vänsterliberalerna situationen i dagens svenska politik. När det gäller detta med upplevelsen av trygghet i den offentliga sektorn är jag ute en hel del och träffar folk som jobbar inom vården och bl.a. på skolor. Jag antar att också Anne Wibble är det. Jag undrar om Anne Wibble egentligen klarar av att åka ut på ett daghem, en skola eller ett sjukhus och föra det resonemang som hon förde alldeles nyss. Det går inte att ge den förklaringen till folk som hotas av arbetslöshet. Så är läget i kommunerna i dag. Man förstår inte hur det kan bli en tryggare situation i det här landet om man sparkar ytterligare 50 000-70 000 anställda i kommuner och landsting. Det är obegripligt. Anne Wibble har fortfarande inte svarat på frågan: Varför vill ni inte ge den offentliga sektorn samma villkor som den privata tjänstesektorn?

Fru talman! Ett flertal landsting rapporterar nu att vårdköerna återigen växer, och det är risk att vårdgarantin inte kan uppfyllas. Från kommunerna har det i dagarna kommit alarmerande rapporter om snabbt växande köer till de barnpsykiatriska klinikerna. Det här är några allvarliga signaler som vi måste lyssna till, oroas över och ta på blodigaste allvar. De är tecken på att statens sparande nu har börjat drabba välfärdssamhällets kärna. De är tecken på att staten inte i alla delar sparar på rätt sätt och på rätt ställe. Vi i Miljöpartiet de gröna kritiserade kompletteringspropositionen när den kom i april för att den innebar betydande neddragningar på kommunsektorn, sammantaget beräknade till 9 miljarder kronor. Detta slår mot välfärdens kärna; t.ex. på vården, omsorgen och skolan. Vi i Miljöpartiet pekade på andra möjligheter till besparingar: militärt försvar, motorvägar, bidrag och ersättningar till relativt välbeställda personer och företag. Tyvärr måste jag nu upprepa min kritik. Finansutskottets majoritet har i allt godtagit den del av statens budgetförstärkningar som medför försämrade förhållanden för kommunsektorn och som därmed slår rakt mot välfärdens innersta och viktigaste delar. Det är en obepriplig politik med tanke på att den leder till ökad arbetslöshet och omfattande kostnader för staten. Nettobesparingen blir i slutändan mycket liten, och på lång sikt kan detta leda till sämre ekonomi på grund av att människor varaktigt ställs utanför arbetsmarknaden. Jag tog upp den här kritiken i riksdagsdebatten i går om kommunerna men fick då inget som helst bemötande eller svar från regeringspartiet. Kritiken mot nedrustningen och urholkningen av välfärdens själva kärnområden bemöttes med största möjliga tystnad. Har socialdemokraterna något att säga till svenska folket och alla dem som drabbas i dag? Vi i Miljöpartiet de gröna är övertygade om att Sverige som stat och nation snart kan ta sig ur sina enorma ekonomiska problem. Men med ett budgetunderskott som omfattar nästan en fjärdedel av statens samlade utgifter, med långa räntor som på grund av internationellt misstroende ligger mer än 4 procentenheter högre än omvärldens, och med en kolossal statsskuld vars räntekostnader överstiger vad barnbidraget, ålderspensionen och sjukpenningen kostar sammantaget krävs det många, både radikala och långtgående, åtgärder. I det läget kan man inte, som Vänsterpartiet nu föreslår, slå sig till ro och låta utgifterna återigen börja växa. Men man kan inte heller, som Moderaterna kräver, spara så hårt att välfärden helt enkelt sparas bort. Fru talman! Målen i den ekonomiska politiken är inte ekonomiska. Det är inte BNP-talet, inflationssiffran, ränteprocenten eller skuldkvoten som är målen. Målen måste i stället handla om livskvalitet, social rättvisa, låg arbetslöshet och en miljömässigt långsiktigt hållbar utveckling. De ekonomiska nyckeltalen är viktiga som delar i en större verklighet. Det sätt på vilket ekonomin hanteras och hur den utvecklas har stora, ibland enorma återverkningar på resten av verkligheten. Men verkligheten, samhället och livet kan aldrig reduceras till ekonomi. I måndags kunde finansministern presentera Sveriges första konvergensprogram, dvs. den ekonomiska rapporten till EU-kommissionen och rådet enligt kraven i Maastrichtfördraget. Jag hade helst sett att Sverige hade stannat utanför EU och Maastrichtfördraget men svenska folket ville ju annorlunda i folkomröstningen i höstas. Folkomröstningen skall respekteras, och följden är bl.a. att nödvändigheten av ett konvergensprogram har uppstått. Regeringen inbjöd alla oppositionspartier att delta i ett samarbete om konvergensprogrammet i våras. Vi har från Miljöpartiets sida gått in för att arbeta för att vidga det programmet till en bred ekonomiskpolitisk programförklaring, så att det inte bara handlar om de fem snäva kriterier som ingår i Maastrichtfördraget. Vi ser den rapporten som ett utmärkt tillfälle att demonstrera en bredare politisk enighet kring saneringen av statsfinanserna - den avgörande frågan för att återvinna omvärldens förtroende för svensk ekonomi. De fem konvergenskraven om prisökningstakt, statsunderskott, statsskuld, räntenivå och valutastabilitet måste kompletteras med åtminstone två ytterligare krav om lägre arbetslöshet och bättre miljö. Den ensidiga tanken att åstadkomma en snabb ekonomisk tillväxt måste ersättas med ett mer verklighetsnära synsätt. Det gäller i stället att åstadkomma en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling, med starkt uttalade sociala och miljömässiga mål. Slutligen, men inte minst, har det för vår del gällt att göra klart för EU:s kommission och råd att Sverige inte har fattat beslut om att gå in i den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Folkomröstningen i höstas gällde inte EMU. När Sverige har klarat konvergenskriterierna kan EU-rådet besluta att vi får gå med, men det är Sveriges riksdag som skall avgöra om vi gör det eller ej. Helst skulle vi se att det sker efter en folkomröstning. Allt detta - med undantag av folkomröstningskravet och en del annat - har vi efter förhandlingar med regeringen fått med i konvergensprogrammet. Vi har därför kunnat ställa oss bakom det. Jag vill därmed svara på Johan Lönnroths fråga om vad vi har fått med. Han kan jämföra det utkast som vi såg i förra veckan med det som blev resultatet i måndags. Det är många betydande skillnader i skrivningarna. Vi har lyckats jämställa sysselsättningsmålet och miljömålet med de andra fem konvergenskriterierna för Sveriges del, och det är mycket viktigt. Det är utmärkt att även Centerpartiet och kds har ställt sig bakom programmet. Jag beklagar att Vänsterpartiet inte klarar det - det beror väl på att man inte är beredd att spara och förstärka statens budget lika mycket. Det hade emellertid varit ännu bättre om konvergensprogrammet i sig diskuterades och beslutades av riksdagen. Så är inte fallet, utan det är nu regeringen själv som fattar beslutet. Det beklagar jag. Jag vill också beklaga att regeringen inte var beredd att gå in i seriösa diskussioner tidigare när det gällde kompletteringspropositionen. Då hade vi med största sannolikhet haft en betydligt bättre ekonomisk politik att ta ställning till i dag. Från Miljöpartiets sida har vi inte mindre än 33 olika reservationer fogade till betänkandet. Hade vi vunnit gehör för den politik som nu redovisas i konvergensprogrammet också i detta betänkande från finansutskottet, hade reservationerna naturligtvis blivit betydligt färre. Vi anser att besparingarna som nu görs slår alltför hårt mot socialt utsatta grupper, låginkomsttagare, uhjälp, vård, omsorg, skola och miljöarbetet. I stället borde betydligt större besparingar göras på det militära försvaret, på motorvägsbyggen, på bidrag i olika former till relativt välbeställda personer och företag. Vi i Miljöpartiet föreslår på det sättet att ytterligare 8 miljarder kronor tas hem i besparingar under budgetåret 1995/96. Dessutom klarar vi av att sänka både arbetsgivaravgifterna och matmomsen. Det bekostar vi i huvudsak genom höjda miljö och energiskatter. Det ingår alltså i en skatteväxling. Nettoförbättringen jämfört med regeringens budgetförslag är 5 miljarder kronor i vårt förslag. Skälen till att vi går längre i budgetsaneringen än regeringen och majoriteten här i riksdagen är flera. För det första gör vi inte en lika optimistisk bedömning av den inhemska konsumtionens utveckling. Vi tror att sparandet kommer att fortsätta att vara högt. Människorna kan inte, som förr, lita lika mycket på farbror staten som ekonomisk garant på ålderns höst, när man får barn eller när man blir sjuk eller arbetslös. Samtidigt tenderar boendet att bli dyrare, beroende både på det höga ränteläget och på neddragningar av olika subventioner. Med fortsatt högt sparande blir det också en lägre inhemsk konsumtion och en långsammare ekonomisk återhämtning. För det andra vill vi ha en bättre säkerhetsmarginal, eftersom nästa lågkonjunktur sannolikt väntar om hörnet. Regeringen, liksom majoriteten i riksdagen, har räknat på en långsiktig trend utan konjunkturer - vilket i sig kan ha en viss poäng. Men risken är uppenbart den att man därigenom skapar en alltför optimistisk bild. För det tredje bör budgetsaneringen gå så snabbt som möjligt för att på så sätt minska de sammanlagda förlusterna för stat och samhälle så mycket som möjligt. De beror på att räntorna på statsskulden ökar och äter oss ur boet. Det beror också på att omvärldens misstroende ger alltför höga räntor och svag valuta. Vi framförde den här kritiken redan i januari, då regeringen lade fram sin ursprungliga finansplan och budgetpropositionen för 1995/96. Kompletteringspropositionen innebar betydande förbättringar, genom att en rad förstärkningar i budgeten tidigarelades och kompletterades med nya. I vårt motförslag till regeringens förslag i januari krävde vi en nettobudgetförstärkning på ytterligare 10 miljarder, men nu kan vi alltså nöja oss med 5 miljarder. I konvergensprogrammet slås dessutom fast att budgetförstärkningar på totalt 16 miljarder för åren 1997 och 1998 måste göras för att få budgeten i balans. Därtill utlovas en minskning av statsskulden med 50 miljarder genom utförsäljning av bl.a. Securum och Retriva. Genom dessa åtgärder har regeringen stegvis närmat sig våra bedömningar och våra krav på budgetförstärkningar. Det är också själva grundförutsättningen för att vi har kunnat enas med regeringen i konvergensprogrammet. Fru talman! Jag skall nu gå in på några särskilt viktiga förslag där vi har reserverat oss till betänkandet. Vi har sagt bestämt nej till sänkningen av ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen, föräldraförsäkringen och sjukpenningen till 75 %. Vi anser att ersättningsnivån 80 % skall bibehållas för de första 144 000 kr som man tjänar. För den eventuella del av inkomsten som överstiger 144 000 kr föreslår vi att ersättningen sänks till hälften, dvs. 40 %. Det betyder att vi sparar mer på dem som tjänar mer och minskar trycket på låginkomsttagarna. Med hänsyn till statens dåliga finanser anser vi att det inte längre är rimligt att bibehålla de förmånliga villkoren för medel och höginkomsttagarna. Med hänsyn till rimliga krav på social rättvisa, risken för ökade kostnader i socialbidragssystemet och risken för att ytterligare strypa den inhemska konsumtionen, anser vi att låginkomsttagarna måste undantas från besparingar i socialförsäkringssystemet. Det här ger en större besparing för staten än en generell sänkning till 75 %, dvs. ytterligare ungefär 2 Jag noterar med viss besvikelse att inget annat parti ännu har stött det här kravet, men vi hoppas fortfarande att insikten om nödvändigheten av den här typen av besparingar kommer snart. Vi kan inte fortsätta att sänka generellt. Fru talman! Vi i De gröna kräver nu en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 3,5 procentenheter för nästa budgetår och samtidigt att kommunerna får behålla sina minskade kostnader till följd av detta. Det motsvarar med god marginal vad höjningen av egenavgifterna kostar kommunsektorn. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gynnar också bl.a. återvinningsindustri, tjänstesektorn och soluppgångsbranscher som miljö och informationsteknologi. Detta är en viktig del i en grön politik för en långsiktigt hållbar utveckling och flera jobb. En sådan utveckling förbättrar också skatteunderlaget och bidrar därmed till en bibehållen välfärdsstat på sikt. Företagande gynnas på ett långsiktigt hållbart sätt. Arbetslösheten måste bekämpas mer aktivt. Vi anser inte att det är acceptabelt med de fortsatt höga arbetslöshetsnivåer som majoriteten förutspår för resten av seklet. Skatteväxlingen, dvs. att arbetsgivaravgifter byts ut mot skatter på energi och miljö, ger nya, riktiga jobb. Vi kräver också sänkt normalarbetstid till 37 timmar per vecka i ett första steg. I nästa steg om några år bör en ytterligare sänkning till 35 timmar genomföras. Det här ger också åtskilliga nya jobb, främst på kortare sikt. Det är också en viktig och nu alltmer efterlängtad reform för ökad social rättvisa. Allt fler ekonomiska bedömare instämmer numera med oss om att de återkommande oroligheterna på penning och valutamarknaden bidrar till att hålla uppe räntenivån och hålla nere kronkursen. Betydelsen och omfattningen av dessa spekulativa penningplaceringar illustreras av det faktum att 90 % av de pengar som passerar den svenska gränsen inte har med handel att göra. Dessa bristfälligt fungerande marknader medför ökade kostnader för företag, enskilda och den offentliga sektorn. Det finns mycket starka skäl att snabbt se över hur penning och valutamarknaden kan fås att fungera på ett för hela samhällsekonomin bättre sätt. Vi har därför krävt att regeringen skyndsamt tillkallar en parlamentariskt sammansatt kommission, som får till uppgift att se över penning och valutamarknadens funktionssätt i syfte att i ett internationellt sammanhang få fram en bättre genomlysning och bättre spelregler än vad som nu gäller. Det är med stor besvikelse jag tvingas notera att alla partier utom Vänsterpartiet avvisar det här förslaget. Samtidigt erkänner dock majoriteten här i riksdagen att det verkligen är ett problem, vilket i och för sig är en framgång jämfört med tidigare debatter under året. Men varför då inte inse att vi också måste göra något åt problemet? Majoritetens passiva hållning gentemot penning och valutamarknadens härjningar i det svenska samhället är inte särskilt klädsam. Jag är för min del övertygad om att majoriteten av svenska folket har en annan uppfattning än majoriteten här i riksdagen i dag. Jag kan bara vädja till regeringen: Tillsätt en kommitté eller en annan typ av utredning för att se över spelreglerna på penning och valutamarknaden. Ta upp frågeställningarna i EU-samarbetet, i FN och i andra internationella sammanhang. Göran Persson behöver inte skämmas eller känna sig ensam om han vågar ta upp de här frågorna. Det här är något som diskuteras alltmer internationellt. Fru talman! Det finns mycket i övrigt att tillägga. En del kommer mina partivänner att ta upp i den följande debatten; annat får vi återkomma till vid senare tillfällen. Vi står naturligtvis bakom alla reservationer till betänkandet med mig som undertecknare, men jag yrkar särskilt bifall till reservationerna 3, 7 och 137.

Fru talman! Roy Ottosson säger att vi vänsterpartister vill slå oss till ro och låta utgifterna öka, men det var väl ändå litet magstarkt. Vi har ju nu varit överens med regeringen om saneringsåtgärder. När det gäller själva omslutningen är vi överens med regeringen om saneringsåtgärder på totalt 114 miljarder kronor. Det är riktigt att vi sedan sade nej till att skvätta ut 5 miljarder till RAS, men det var faktiskt utgifter. Vi har också sagt nej till de ytterligare 4 miljarder netto som ligger i kompletteringspropositionen. Jag tycker faktiskt, Roy Ottosson, att det är litet väl häftigt att säga att vi i och med det har släppt det här med utgiftsökningen. Även med Vänsterpartiets politik minskar faktiskt de offentliga utgifterna. Min fråga till Roy Ottosson gällde vilka nya skrivningar om miljön det finns i konvergensprogrammet som alltså inte finns i andra regeringsdokument och uttalanden. Det var det min fråga gällde. Naturligtvis är regeringen inte korkad - det är klart att den inte skrev in det här med miljön från början, det måste den ju på något sätt ha att kunna bjuda på. Men frågan gäller: Vad är det som är nytt? Till sist vill jag, angående det här med att miljömålet likställs, be Roy Ottosson beskriva en konkret situation där han tror att miljömålet skall kunna gå före de övriga konvergenskriterierna.
Fru talman! Johan Lönnroth uppehåller sig vid historia när det gäller budgetförstärkningarna. Jag tycker att Vänsterpartiet har gjort ett bra jobb under hösten, men faktum är att ni nu inte följer med på fortsättningen utan säger att det får räcka. Det är faktiskt innebörden av de förslag ni har lagt fram på senare tid. Det är nog också huvudorsaken till att ni inte ställer upp på det här konvergensprogrammet, som jag nog tror att Johan Lönnroth egentligen skulle vilja stödja i övrigt. När det gäller frågan om nya skrivningar om miljö i konvergensprogrammet kan Johan Lönnroth jämföra skrivningarna från förra veckan med dem som preciserades i måndags. Han kommer då att finna att det är många ändrade skrivningar om detta. Att likställa sysselsättningsmålet och miljömålet med de fem konvergenskriterierna från Maastrichtfördraget blir intressant först i det sammanhanget när Sveriges riksdag skall bedöma om vi skall gå med i EMU eller inte, och förhoppningsvis också få fram en folkomröstning om det. Likställdhet innebär naturligtvis inte att miljömålet kan gå före de andra kraven, utan vi skall försöka klara alla de här kraven samtidigt. Det är ju det som är svårigheten. Från Miljöpartiets sida anser vi att vi inte skall gå med i EMU. Vi tror att det skulle vara förödande för Sverige på längre sikt. Vi är också övertygade om att bara det här behandlas på ett bra sätt i fortsättningen så kommer vi inte heller att gå med. Det kommer nämligen att visa sig att vi klarar bl.a. sysselsättningsoch miljömålen bättre om vi stannar utanför.
Fru talman! Återigen vill jag säga till Roy Ottosson att jag inte har förnekat att det blev nya skrivningar jämfört med det utkast vi fick titta på i början av den här förhandlingsprocessen. Men frågan gäller alltså fortfarande vad det är i dessa skrivningar som inte regeringen i andra sammanhang redan har uttalat. Sedan är det fel, Roy Ottosson, att vi säger nej till konvergensprogrammet därför att vi inte är för en budgetsanering. Det ställningstagandet går i grunden ut på att vi är motståndare till hela EMU-processen med Maastrichtfördragets skrivningar om inflationsbekämpningens överhöghet osv. Det förvånar mig utomordentligt mycket att det EU-kritiska Miljöpartiet ställer upp på hela detta koncept, som ju faktiskt innebär att man ansluter sig till något som jag skulle vilja kalla för en konstitutionell monetarism. Det handlar om en mycket bestämd ideologisk ekonomisk-politisk inställning, där man i princip säger att inflationsbekämpning är överordnat inte bara bekämpningen av arbetslösheten utan också bekämpningen av miljöskulden.
Fru talman! Regeringen har faktiskt inte i andra sammanhang uttalat att man skall likställa miljömålet med konvergenskriterierna. Detta är första gången det sker, och det är väldigt viktigt - dels för att inte inflationsmålet skall bli överordnat de andra målen, dels för att bredda synsättet beträffande ekonomins målsättning och ekonomisk tillväxt. Vi har i konvergensprogrammet ändrat jämfört med ursprungstexterna just när det gäller inriktningen på den ekonomiska tillväxten så att det handlar om en långsiktigt hållbar utveckling där man tar ansvar - socialt ansvar, ansvar för sysselsättningen och ansvar för miljön. Det är detta Sverige har att följa nu. Det är Sveriges riksdag som bestämmer om detta, och det är oerhört viktigt att vi står fast vid det och inte gör det som Johan Lönnroth nu är inne på: lägga sig platt för EU, sätta sig bredvid och bara gnälla, i stället för att försöka påverka beslutsprocessen - här i Sverige, här i riksdagen och också i diskussionerna med kommission och råd. Det är oerhört viktigt att Sverige driver ett bra konvergensprogram, bra från vår synpunkt. Annars kan Johan Lönnroths farhågor besannas. Men om man ställer sig bredvid lämnar man rummet fritt för de andra att bestämma.

Fru talman! Göran Perssons slips har ju i ett omfattande och minnesvärt inslag i Aktuellt häromkvällen getts en viktig roll i svensk ekonomis utveckling. Låt mig först göra det glädjande konstaterandet att Göran Persson här i dag bär en helt ny slips - det bådar gott, enligt det s.k. slipskriteriet. Låt oss konstatera, fru talman, att hushållssparandet uppenbarligen har börjat minska. Jag antar också att finansministern redan har börjat välja bland de tillväxtbefrämjande åtgärder inför höstens tillväxtproposition som vi kristdemokrater har lagt fram i vår motion i denna kammare. Fru talman! Vi kristdemokrater har länge förordat en nationell samling omkring den ekonomiska politiken. Vi tror att det fordras ett program med en bred förankring i riksdagen och hos svenska folket för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Detta var för oss den allra viktigaste grunden för att vara med och förhandla fram ett så bra konvergensprogram som över huvud taget var möjligt. Vi tror inte heller att våra väljare och sympatisörer vill vänta med att få ned räntan och arbetslösheten till efter 1998 års val, när vi ånyo har chansen att ta tillbaka regeringsmakten och föra en helt ny politik. Vi tror att de tycker att det är bra att detta arbete bedrivs på så bred front som möjligt redan nu. Konvergensprogrammet är ett mycket viktigt nationellt dokument som har en avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att väsentligt och varaktigt få ned räntan, stabilisera vår svenska krona och därmed få ned arbetslösheten och få fart på hela Sverige igen. Vi kristdemokrater har dock inte ställt upp för att hjälpa regeringen i första hand. Vi har ställt upp för Sveriges konvergensprogram. Vi vill få fart på svenska småföretag nu, vi vill se till att våra arbetslösa kommer i jobb så fort som någonsin är möjligt och att Sverige klarar kriterierna om lågt budgetunderskott, låg skuldsättning, låg inflation, låg ränta och stabil valuta. När vi har klarat detta är Sverige på fötter igen, och då har vi också en reell valfrihet inför beslutet om ett svenskt deltagande i EMU:s tredje fas. Fru talman! Anne Wibble frågade hur jag kan vara både för och emot kompletteringspropositionen. Hur klarar Mats Odell denna akrobatik? frågade Anne Wibble. Ja, den akrobatiken är inte mer avancerad än att Anne Wibble själv till ganska nyligen trodde sig om att klara det konststycket. Det skulle vara möjligt bara Göran Persson hade orkat precisera de 16 miljarderna och de tillväxtfrämjande åtgärderna. Vi betraktar kompletteringspropositionen som ett politiskt faktum. Den kommer i dag att klubbas igenom i denna kammare - det är ett faktum, låt vara att det är beklagligt. Det som möjligtvis skiljer kristdemokrater från folkpartister och moderater när det gäller konvergensprogrammet är att vi nu säger nej till att binda upp oss för ett svenskt deltagande i EU:s monetära union. Vi anser att Sverige skall göra allt för att uppfylla konvergenskriterierna, och därefter skall Sveriges riksdag ta ställning till frågan. Vi vet att ekonomkåren i dag är delad i fråga om svenskt deltagande i EU:s monetära union. Vi beklagar självklart att regeringen inte orkade med de preciseringar som både Anne Wibble och jag har efterlyst i förhandlingarna. Vi kristdemokrater har som bekant många synpunkter på regeringens kompletteringsproposition. Vi står bakom inte mindre än 33 reservationer till finansutskottets betänkande nr 20. De gäller inte minst bristen på fördelningspolitiskt riktiga besparingar och avsaknaden av konkreta tillväxtfrämjande åtgärder. Vi och många konjunkturbedömare ifrågasatta dessutom flera av de antaganden och prognoser som förslaget bygger på. Men glädjande nog har regeringen nu tänkt om i vissa avseenden. Det gäller bl.a. att man i konvergensprogrammet säger att statsskulden skall stabiliseras till 1996 och att underskottet i de offentliga finanserna skall vara eliminerat till 1998. Därmed mister ju prognoserna en del av sin faktiska betydelse. Sparbetinget blir med de här fastlåsta budgetpolitiska målen mer en restpost som följer av den faktiska ekonomiska utvecklingen. Med dagens nyckeltal krävs ytterligare 16 miljarder i besparingar. Detta är ett sjumilakliv från kompletteringspropositionens bedömning att det budgetförstärkningsprogrammet var tillräckligt. Vi beklagar som sagt att regeringen inte orkade med preciseringen av förstärkningarna och de tillväxtfrämjande åtgärderna, som ju är viktiga hinder för att snabbare få i gång tillväxt och sysselsättning. Men regeringen har genom det framlagda konvergensprogrammet i många delar faktiskt närmat sig den kristdemokratiska ekonomiska politiken, även om konkretiseringarna fortfarande återstår. Jag förutsätter att regeringen kommer att samråda med de partier som står bakom konvergensprogramet inför preciseringen av de tillkommande budgetförstärkningarna och de uppföljningar halvårsvis av den ekonomiska utvecklingen som aviseras i programmet. Ett första viktigt steg är nu taget för en mer förtroendeskapande samling kring svensk ekonomisk politik. Men vi kristdemokrater beklagar att en ännu bredare samling ännu inte har kunnat nås. Nästa steg, och en möjlighet för regeringen att visa att man också i konkret politik vill gå mot en betydligt kraftfullare tillväxt i företagande och sysselsättning än hittills, är den proposition för tillväxt som skall läggas fram i höst. Socialdemokraterna gick ju till val på att snabbt och offensivt pressa ned arbetslösheten. Men det blev ju inte riktigt så. Det blev inte en halverad arbetslöshet till 1995. Det blev inga 110 000 nya arbetstillfällen när regeringen tryckte på RAS-knappen. Det blev snarare den pyttelilla tumme på ca 8 000 beslutade jobb när RAS-butiken stängde den sista maj. Det var precis det som jag och andra företrädare för oppositionen förutspådde för några månader sedan här i kammaren. Jag tycker faktiskt att det vore klädsamt att kalla ett misslyckande för ett misslyckande. Det vore också klokt att lära av misstagen - de finns numera dokumenterade i kompletteringspropositionen och konvergensprogrammet i form av en fortsatt mycket hög arbetslöshet, en arbetslöshet på hög europeisk nivå, ända in på 2000-talet. Så kan vi inte ha det. Jag utgår från att de åtgärder som kommer att föreslås i tillväxtpropositionen inte bygger på en budgetfinansierad sysselsättningspolitik av gammal traditionell RAS-karaktär. Det har Sverige inte råd med. Nu måste vi våga gå till roten med de hinder som finns för att tiotusentals enskilda företagare skall våga satsa, skall våga nyanställa och investera. Då handlar det faktiskt också om arbetsrätten och om att återställa återställarna från uppgörelserna med Vänsterpartiet. Detta krävs om Sverige skall ta sig ur det arbetslöshetens stålbad som Kjell-Olof Feldt varnade för redan Politiken måste nu inriktas både på en effektiv och fördelningspolitiskt riktig sanering av statsfinanserna och på genomförande av ett program för tillväxt och nya, expanderande företag, som ger nya jobb. Vi kristdemokrater föreslår i vår motion besparingar som tillsammans med dem vi föreslog i vår motion i januari innebär en förstärkning med ungefär 10,7 miljarder kronor i förhållande till regeringens förslag 1998. Vi förordar också en politik som syftar till att 50 000 nya företag skall komma till stånd under de närmaste åren. En betydande del av dem räknar vi med skall komma inom tjänstesektorn. För att minska skattekilarna och underlätta för en expansion på det här området föreslår vi en radikal sänkning av tjänstemomsen från 25 till 12 %. Tillsammans med en rad andra förslag på skatteområdet, strategiska skattesänkningar på arbete, företagande och sparande, reformerad arbetsrätt och införande av ett permanent riskkapitalavdrag kan detta lägga grunden till en rejäl förnyelse av företagande och investeringar. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att det inte finns utrymme för ytterligare besparingar inom vård och äldreomsorg, när utgiftstaket nu definitivt skall skruvas fast över statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet. Johan Lönnroth sade tidigare i en replik till Anne Wibble att han inte trodde att hon skulle våga sig ut och besöka sjukhem och dagis. Jag måste fråga Johan Lönnroth: Vågar Johan Lönnroth besöka Danderyds sjukhus? Vågar Johan Lönnroth besöka Karolinska eller Radiumhemmet här i Stockholms län? Just nu genomför en majoritet av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna en våldsam nedskärning i till synes helt okontrollerade former inom sjukvården här i Stockholms län. Detta, Johan Lönnroth, är ett svek mot alla som i valet röstade bort den tidigare majoriteten i Stockholms läns landsting i tron att det nu var slut på nedskärningarna. Ett svek är ett svek. Men hut kommer att gå hem. Vi kristdemokrater är därför glada att mitt under denna process i förhandlingarna om konvergensprogrammet ha fått in löftet att "Däremot kommer de kommunala verksamheterna utbildning, hälso och sjukvård samt vård och omsorg att värnas, vilket förutsätter att de nödvändiga utgiftsminskningarna sker inom andra utgiftsprogram". Vi kommer naturligtvis att med alla till buds stående medel bevaka att detta avtal kommer att följas upp. Nu krävs det tvärtom ökade resurser för att kvaliteten inom vård och omsorg skall kunna upprätthållas. Vi föreslog i januari ett särskilt bidrag till vård och omsorg på 4,8 miljarder kronor. Genom att vi också har avvisat en procentenhets höjning av egenavgifterna behålls ytterligare 3 miljarder inom den kommunala sektorn. Till detta lägger vi nu ytterligare en kommunal skatteväxling på 2,9 miljarder kronor. Fru talman! Socialdemokraterna kom alltså till makten efter 1994 års val på en politik som ganska radikalt avviker från den som man nu för i regeringsställning. De socialdemokratiska väljarna fick inte den nödvändiga förberedelsen och insikten om problemets omfattning, karaktär och lösningar. Det öppna mandatet var den trojanska häst som smugglades genom valrörelsen. För regeringen har oppositionstidens och valrörelsens retoriska insatser begränsat handlingsutrymmet. Samtidigt vill jag gärna ha sagt, liksom Anne Wibble, att Göran Persson inom ramen för detta begränsade handlingsutrymme med imponerande kraft och beslutsamhet har tagit ett fast grepp om statsfinansernas utveckling. Men det handlar också om vårt grundläggande problem, nämligen bristen på en tillräcklig utvecklings och tillväxtkraft i svensk ekonomi. Regeringens politik är i dag fortfarande alltför mycket inriktad på att åstadkomma en förbättring av budgetsaldot. Vi måste nu med gemensamma krafter ta tag i de tillväxtskapande åtgärderna. Vi hoppas att det också skall kunna bli ett konstruktivt samarbete på den punkten under hösten. Fru talman! Den verkligt viktiga fördelningspolitiska reformen innebär att allt fler kan gå från arbetslöshet till arbete och att nya jobb skapas. Därför är en nyckeluppgift att öppna den nya tjänstemarknaden. Därför fortsätter vi kristdemokrater att hävda en rejäl sänkning av tjänstemomsen, vilket skulle både öka hushållens köpkraft och skapa nya jobb i den hårdbeskattade tjänstesektorn där många av framtidens nya jobb finns. Jag står givetvis bakom alla de 33 reservationer till finansutskottets betänkande som vi kristdemokrater själva eller tillsammans med andra partier har skrivit.